Herr talman! Innan jag går över till mitt skrivna manuskript vill jag säga att jag än en gång har lyssnat till fru Thorsson med glädje och respekt och att jag kan instämma i vad hon sade. Herr talman! Kanske vågar jag sedan börja med att yttra några ord med anledning av vad utskottets ordförande herr Arne Geijer sade. Han talade om vår egen svenska önskelista med dess angelägna punkter. På den finns reformer som fem veckors semester och förkortad arbetstid. Han pekade på handelsbalansens negativa utveckling. Vi har inte råd att öka biståndet. Herr Geijers oro skymtade. Jag hade en stark känsla av att han i sitt hjärta upplevde detsamma som jag, nämligen att detta ären underlig argumentering av oss som talar om jämlikhet och solidaritet med de sämst lottade. Egentligen refererade herr Geijer i det här avsnittet allmänna uppfattningar. Men vågar han ha egna? Han har varit ledare för det här landets mäktigaste organisation. Hans ord betyder mycket. Här i rikemanslandet Sverige har vi önskelistor med objekt som ytterligare skall framhäva vår standard och status. Skyhögt över de människor som bor i Bangladesh, i Indien eller Sudan hopar vi ägodelar, tillverkar vi lyxartiklar och tar oss allt längre semester. Detta går alltså inte att ändra. Det varmhjärtade svenska folkflertalet med de många vackra orden om solidaritet och bistånd kan inte stryka något på sin egen önskelista. Jag skulle ha lust att jämföra detta, men tiden tillåter inte det, med det fattiga Sveriges u-hjälp för 100-150 år sedan. Jag har studerat de gamla redovisningslistorna i missionstidningarna från 1850 och 1860-talen. Då var det fråga om offer i den svenska insatsen. Herr talman! Låt mig sedan övergå till att säga några ord om informationen i Sverige om u-landsproblemen. Statsmakterna har gett SIDA i uppdrag att informera den svenska allmänheten om u-hjälpen och uländerna. Den 1971 antagna fyraårsplanen siktar till samarbete med enskilda organisationer; i praktiken sker alltså en delegering av ansvaret för informationen till de organisationer som berörs, och jag tycker att det är riktigt. Utskottet uttrycker det sålunda: ”Statliga medel anvisas till dem som åtar sig att öka sin information om u-länderna och utvecklingssamarbetet.” Vi har i det sammanhanget väckt en trepartimotion — nr 75 i år — i fråga om denna information, där vi tar upp vissa delar av missionernas dokumentation av u-hjälpens historia. Vi sätter missionerna långt fram bland de frivilliga organisationerna på detta område — ja, egentligen främst! Ty de är de äldsta, de har i de flesta fall en överlägsen kunskap och kan kallas experter. Jag skall återkomma till frågan om experter senare. När utskottet nu redovisar de organisationer som ”sedan länge har erfarenheter av och etablerade distributionsvägar för informationsverksamheten” nämns endast studieförbunden och löntagarorganisationerna. Inte ett ord om missionen. Detta överraskar mig när det gäller en sådan elit som detta utskotts medlemmar utgör. Överraskande är det däremot inte om man tänker på andra tyckare och uppgiftslämnare om u-hjälpen. Vi har i motionen 75 pekat på nödvändigheten av att u-hjälpens historia blir känd bland den stora allmänheten. Alla vet att den svenska insatsen är gammal. Stöd från statsbudgeten har däremot inte utgått så länge. De första hjälpaktionerna kom från kyrkornas sida. Från enskilda och från missionssällskap utgick en rätt omfattande hjälp redan under förra hälften av 1800-talet, ibland via utländska missioner. Dessa gamla missionssällskap har den största kännedomen då det gäller information som belyser ett framgångsrikt —- om än otillräckligt — arbete. Jag menar därför att de bör nämnas först när det talas om organisationer som sedan länge har erfarenhet på detta område. Inte minst i dag när entusiasmen för biståndet uppenbarligen har svalnat i Sverige kan vad som finns i dessa organisationers arkiv och bibliotek betyda mycket om det får presenteras på rätt sätt. Det förekommer just nu utställningar och studiekurser litet varstans i landet där man frågar efter denna dokumentation av tidigare svensk u-hjälp till belysning av framkomliga vägar i det nutida arbetet. Låt mig nämna exemplet Eritrea som nu blivit aktuellt. I intet land på jorden har svenskar arbetat så länge som i Eritrea. Redan 1866 landsteg de första missionärerna där, och under de första 50 åren var 130 svenskar verksamma i landet. Här finns en rik erfarenhet. Man har i år i Sverige hos de frivilliga organisationer, som bedrivit detta arbete, frågat efter material för utställningar varvid det visat sig att man från organisationernas sida haft svårt att hinna med den här behövliga servicen. I motionen har vi pekat på hur en stor del av det gamla bildoch textmaterialet löper risk att förstöras. Det har varit en utställning på Stadsarkivet i Stockholm i vinter som har belyst en kvinnlig svensk läkares och några andras insats ute i Afrika. Mottot för utställningen var: ”Rädda bilden! Rädda brevet! Rädda dagboken!” Det är nämligen så att det relativt stora och helt oersättliga materialet av bilder, dagböcker och brev är i farozonen. Olämplig förvaring i fuktiga källare, på vindar, i torra oljeeldade stadsvåningar osv. gör att det äldre materialet långsamt förstörs. De ständigt ökande luftföroreningarna är också en farlig fiende. Vi måste göra någonting för att bevara dessa gamla bilder och allt annat material som finns kvar från denna tid. Nu anser jag att utskottets skrivning gör det möjligt för den som begär anslag att ha framgång härvidlag. Vi talar i år om kvinnornas insats — det internationella kvinnoåret är proklamerat av FN. Jag vill gärna peka på en gestalt i det sammanhanget. Jag tycker det är på sin plats i en svensk u-landsdebatt att få nämna namnet Bengta Lager, som i unga år utbildades till diakonissa på Ersta här i Stockholm och sedermera blev läkare. År 1875 — precis för 100 år sedan — sände hon hem den första diagnosrapporten från sitt arbete i Etiopien med uppgifter om inte mindre än 375 patienter som led av 52 olika sjukdomar, främst ögonskada och blindhet. Det är fantastiskt att tänka på att en svensk kvinna redan för 100 år sedan var pionjär där borta. Det arbetet har sedan fortsatt och utvidgats. Det som har uträttats har väckt förtroende för Sverige i dessa trakter, och det är ett värdefullt kapital. Vi skall inte glömma Bengta Lager och andra kvinnliga missionärer som med stora uppoffringar har gjort en insats på detta område. Utskottet framhåller ”att information som belyser den historiska ut vecklingen och andra aspekter av missionens och enskilda organisationers arbete i u-länder troligen skulle kunna stimulera intresset för u-landsproblemen.” Jag tycker att skrivningen är mycket svag. Utskottet fortsätter nämligen: ”Emellertid måste ansökningar om projekt av detta slag bli föremål för sakkunnig bedömning och vägning mot andra föreslagna informationsprojekt. Det ankommer på SIDA att efter samråd med dess rådgivande grupp ta ställning till ansökningar om bidrag för verksamhet av detta slag.” Och vidare skriver utskottet: ”Med hänsyn till det som nu anförts torde motionerna 75 och 1151 få anses besvarade.” Det är ett märkligt ”torde”. Det uttrycker förmodligen mindre tro än ordet troligen i den första meningen. Vi efterlyser hänförelse för svenskt bistånd, ja t.o.m. att det skulle bli fråga om offer — det var fru Thorsson som använde det ordet. Information av det slag som här avses skulle då utan minsta tvivel kraftigt kunna bidra till att stimulera intresset för u-landsproblemen. När det gäller den sakkunniga bedömning som utskottet talar om kan jag inte underlåta, herr talman, att säga några ord om den egendomliga information som har lämnats i en viss bok som gratis sprids från SIDA. Det är en bok där missionens gärning utsätts för karikatyr — en teckning som är anmärkningsvärd. Tyvärr torde många inte vara kapabla att förstå hur missvisande denna information är. Jag har tidigare talat om den här boken. Den är skriven av en man som enligt mångas mening kan anses vara expert, eftersom han förestår Nordiska Afrikainstitutet, vilket borde garantera saklighet och objektivitet. Utskottet och SIDA påstår nu att vad som sägs i böcker av detta slag givetvis får stå för skribentens egen räkning. Jag ställer dock frågan om inte det angrepp på missionen som förekommer i denna skrift — boken heter På slak lina — på något sätt bör följas av ett tillrättaläggande från SIDA och biståndsministern själv. Även om det är en enskild man som skriver, tycks han dock vara exponent för hatet mot missionen hos en liten men högröstad grupp, som man får höra i massmedia ibland. Inte bara missionens insats utan på sätt och vis allt svenskt biståndsarbete förlöjligas i boken. Redan devisen på bladet före första textsidan är alarmerande: Att vara expert, att vara rådgivare, det är att vara outsider! Längre fram i boken kan man läsa: ”En expert är en som är långt hemifrån. En expert är en som anställts som expert — han behöver inte kunna något.” Visserligen antyds det att detta är skämtsamt sagt, men bokens övriga innehåll visar att den doktor som på detta sätt med SIDA:s pengar fått ”informera” uppenbarligen inte vet något men ändå yttrar sig som om han visste. Att hans meriter ansetts tillräckliga för att leda ett allvarligt menat försök att ge kunskap om Afrika i Norden tycker jag är anmärkningsvärt. Man skulle vilja veta: Hur stor är bokens upplaga? Vad kostade den? Var läses den? Är det vanligt att den ges till våra skolor? Finns det i så fall någon annan litteratur som uppväger informationen i denna bok? Jag anser att SIDA:s styrelse, som enligt vissa uppgifter inte har läst boken — förrän möjligen efter debatten förra veckan om den —, bör beakta detta sätt att lösa informationsfrågorna.

Jag vill inte ha censur av det som skrivs, men skall man informera om mission och u-landsarbete bör man inte få skriva vad som helst. Moderata samlingspartiet begär i motionen 246 en utvärdering av informationen om u-hjälpen, och jag betonar att detta krav framstår som alltmer angeläget och berättigat. Ensidighet och partiskhet får inte breda ut sig i skydd av uppgiften att de som fått SIDA:s pengar själva står för innehållet i böckerna när de sprider falska läror. Vem skall stå för de obotliga skador det kan medföra att fara ut i sådana här giftiga propagandaalster mot kristet biståndsarbete? Nu talas i utskottsbetänkandet om biståndspolitiska utredningen, som skall behandla informationsfrågorna. Jag hoppas att utredningens uppdrag också innefattar att skärskåda sakligheten och sanningen i de alster som sprids.

Herr talman! Jag tänkte säga några ord i anslutning till vad som skrivs under punkten 10 i utskottets betänkande. Herr Nilsson i Agnäs, som alldeles nyss lämnat talarstolen, ondgjorde sig över att löntagarorganisationerna och studieförbunden nu har fått en mer framskjuten plats vid fördelningen av medlen under rubriken Stöd till enskilda organisationers verksamhet. Han sade ungefär att missionen är äldst och kunnigast på det här området. Jag vill bara hänvisa till att anslagen till missionens organisationer i högsta grad har dominerat, och jag vill nämna några siffror som bör vara av ganska stort intresse. SIDA:s anslag till enskilda organisationer under perioden 1962 74 uppgick sammanlagt till 54,4 milj.kr. Därav anslogs till missionsorganisationer 39,5 milj.kr. Det är mot den bakgrunden vi har velat markera att det också kan finnas andra organisationer som i detta förändrade läge kan förväntas visa betydligt aktivare intresse för biståndsfrågorna och som också bör göra det. Missionens organisationer är sannerligen inte missgynnade i den anslagspolitik som bedrivits under den period jag nämnde. Herr Nilsson menar väl inte att vi skall ge missionens organisationer ett slags monopolställning bland enskilda organisationer när det gäller att syssla med u-landsverksamhet, framför allt på upplysningens och opinionsbildningens område? Herr Turesson från moderaterna sade i sitt anförande att anslagen till enskilda organisationer har ökat sakta men säkert, och han pläderade för moderaternas motion om att anslaget borde höjas till 50 milj.kr. Jag vill erinra om att anslaget för budgetåret 1965/66 var 2 milj.kr. och att det under nästa budgetår, som vi skall besluta om om några timmar, kommer att öka till 35 milj.kr. Det är alltså en ökning under en tioårsperiod med 33 milj.kr. Det kallar jag inte — som herr Turesson - för sakta men säkert. Det är en ganska expansiv utveckling man kan se tillbaka på i det här sammanhanget. Herr Turesson pläderar för moderaternas motion och säger att missionen skall ha mer pengar än den begär — det framgår av utskottets skrivning att missionen fått de pengar som man gjort framställning om. Trots det skall vi ge missionen mer pengar, säger herr Turesson; SIDA skall ta initiativ och inspirera bl.a. missionens organisationer till att i sin tur ta nya initiativ i den här verksamheten. Är det så herr Turesson menar att levande folkrörelser skall fungera? Vi föreställer oss att initiativet, intentionerna skulle komma från s.k. gräsrotsnivå och att där skulle drivas fram önskemål på statsmakterna. Det kan väl inte vara riktigt att SIDA skall behöva dra i gång de organisationer som enligt herr Turessons mening borde få ännu mer pengar. Det har gjorts ytterligare ett inlägg som tangerar det avsnitt jag närmast intresserar mig för just nu, nämligen herr Torsten Bengtsons uttalande i förmiddags att det vore värdefullt att få utvärderat hur de kristna samfunden använt sina anslag. Han ger dem erkännande. Det gör vi också. Det är inget tvivel om att de har gjort enormt fina insatser. Jag tycker att herr förste vice talmannens synpunkter är intressanta, och det kanske är angeläget att göra en utvärdering av hur dessa pengar har använts och om de kommit de grupper till del som vi hoppats på. Det kanske var i egenskap av tidigare riksdagsrevisor som herr Torsten Bengtson yttrade sig. Det gör inte frågeställningen mindre intressant. Herr talman! Jag vill närmast uppehålla mig vid en delfråga i det betänkande som nu behandlas. Det gäller den socialdemokratiska reservationen under punkten 10, som just behandlar stödet till enskilda organisationers verksamhet. I borgerliga motioner har begärts att missionens organisationer i ökad grad skall få möjlighet att kanalisera katastrofhjälp till olika länder. Det är sannolikt motionsyrkanden av detta slag som är upphovet till utskottsmajoritetens skrivning, som går ut på att, utöver Röda korset och andra på katastrofinsatser inriktade organisationer, även missionsorganisationerna kopplas in i denna verksamhet. Majoriteten använder uttrycket att man finner det ”naturligt” att så sker. För att inte utskottets skrivning skall leda till en oklarhet på detta område har vår reservation avlämnats. Från olika håll har många gånger uttalats uppskattning av de enskilda organisationernas insatser vid skilda katastroftillfällen. Det kan också avläsas i de kraftiga anslagsökningar som beviljats under senare år och som jag alldeles nyss har hänvisat till. Den frågan borde därför inte vara alltför kontroversiell. Däremot kan den tekniska och organisatoriska frågan om hur biståndsmedlen skall föras ut till olika katastrofområden föranleda delade meningar. Här handlar det oftast om mycket stora or ganisatoriska och administrativa frågor, som gör den socialdemokratiska reservationen så angelägen. I reservationen heter det: ”Utskottet finner det naturligt att det särskilt är Svenska röda korset och andra på katastrofinsatser inriktade organisationer som i första hand kommer i fråga för bidrag. För detta talar dessa organisationers långa erfarenhet och resurser för en sådan verksamhet.” Vi säger vidare: ”Missionsorganisationerna torde kunna påräkna bidrag i den mån det befinnes lämpligt och man har kapacitet för ändamålet.” Utskottsmajoritetens skrivning kan ytligt sett förefalla ligga ganska nära vad som sägs i reservationen. Vi reservanter anser att det emellertid är mycket angeläget att någon oklarhet inte uppstår om var ansvaret i handhavandet av dessa uppgifter ligger. Sedan en tid tillbaka verkar en särskild arbetsgrupp med speciellt katastrofinsatser. Den består av representanter för utrikesdepartementet, SIDA och Svenska röda korset. Denna koncentration i ansvarstagandet har fungerat bra, och missionens organisationer kan adjungeras vid de tillfällen då en vidgad samverkan är nödvändig. Av stort intresse i detta sammanhang är den utredning som gjordes av en arbetsgrupp inom SIDA. Utredningen, som offentliggjordes i fjol sommar, behandlar katastrofbiståndet ur såväl internationella som svenska synpunkter. Här får man klart för sig att dessa frågor är av organisatorisk och teknisk natur, och jag vill ur denna SIDA-utredning, som tangerar frågor i anslutning till den socialdemokratiska reservationen, citera följande: ”De enskilda organisationerna har ofta visat sig arbeta snabbt och fördomsfritt jämfört med statliga och mellanstatliga biståndsorgan som har att iaktta vissa formella procedurer.

Utan att på något sätt underskatta missionens insatser — jag tänker bl.a. på de hjälpinsatser som skedde med Lutherhjälpens medverkan, riktade till de människor som drabbats av den fruktansvärda militärkuppen i Chile — har vi i reservationen understrukit att i de fall enskilda organisationer skall medverka gäller det i första hand Röda korset, som står speciellt rustat för många typer av de katastrofer som skall bemästras. Röda korset har genom sin neutrala roll fått en helt oomstridd ställning. Detta framgår bl.a. av att organisationen kunnat arbeta fritt exempelvis på båda sidor i det pågående kriget i Indokina. Under 1970 gjorde Svenska röda korset insatser i 41 länder till ett samlat värde av 64,5 milj.kr. År 1971 mottog 33 länder Rödakorshjälp för 50 miljoner. För 1972 var motsvarande siffror 37 länder och 39 milj.kr., för 1973 36 länder och 27,3 miljoner samt för 1974 40 länder och 26,1 milj.kr. Herr talman! Den organisationsform som f. n. praktiseras på detta område finns det all anledning att slå vakt om. Katastrofgruppen arbetar snabbt och effektivt. Det som anförs i reservationen utgör ett understrykande av att vi inte bör medverka till en oklarare befälsföring i biståndsarbetet på katastrofområdet — ett arbete som av allt att döma kommer att ta allt större resurser i anspråk under de kommande åren. Detta visar bl.a. analysen i den utredning som jag i kortaste möjliga ordalag har omnämnt. Med denna motivering yrkar jag bifall till reservationen 27 vid punkten 10 i utrikesutskottets betänkande nr 4.
Herr talman! Jag blev litet förvånad över hettan hos herr Palm när han talade om att jag hade ondgjort mig över att löntagarorganisationer och studieförbund satts först. Jag talade ju inte om anslagen och framhöll att missionerna skulle vara missgynnade utan jag yttrade mig med anledning av utskottets uttalande på s. 97, där det står: ”——— organisationer i Sverige som sedan länge har erfarenhet av och etablerade distributionsvägar för informationsverksamheten. Till dem hör studieförbunden och löntagarorganisationerna.” Vad jag pekade på var att det finns verksamheter som påbörjats långt innan det fanns några studieförbund. Jag har själv arbetat inom ett par studieförbund och uppskattar både deras och löntagarorganisationers arbete. Jag har inte heller något emot deras information. Men om det gäller organisationer som har erfarenhet sedan länge, är det bara missionerna som kan komma i fråga. Vissa av dem har ju en förkrossande överlägsenhet när det gäller erfarenhet och perspektiv. När det sedan gäller anslagen är jag tacksam för de positiva uttalandena från annat håll om missionen och dess verksamhet och om att medel skall anslås till denna. Men när herr Palm säger att det skulle vara irrationellt och störande på något sätt om missionerna ägnar sig åt ”själva missionerandet” — vad han nu menar med det — ställer jag mig frågande. För vad är det som egentligen står bakom hela vår materiella välfärd i västerlandet, om inte just själva missionerandet? Var har det gjorts tekniska framsteg, var har det genomförts social välfärd, om inte där kristendomen har kommit tidigt och dominerat? Jag tror inte att det är någonting riskabelt om missionerna lägger en stark betoning just på missionerandet. I detta har ju alltid inflätats läkarverksamhet, skolverksamhet och allt annat som flera talare redan har nämnt och t.o.m. herr Palm har antytt. Därför tycker jag att det var onödigt med den där passusen.

Herr talman! Det var herr Palm som uppfordrade mig att begära ordet. Den ökning av anslaget till enskilda organisationer som har skett under tioårsperioden rör sig naturligtvis om många miljoner, men den står nog i ganska hygglig relation till själva ökningen av biståndsanslaget totalt. Det hela är alltså inte så märkvärdigt. Sedan sade herr Palm att det var en liten sak han skulle tala om; den var tydligen så liten att han måste höja rösten rätt ordentligt för att vi skulle märka den. Jag måste hålla med herr Palm för det är verkligen en luppmentalitet när man skiljer på formuleringarna på det sättet att utskottsmajoriteten säger att man särskilt skall anlita Röda korset för sådan här verksamhet medan reservanterna säger att man i första hand skall anlita Röda korset. Vi har inte talat om enbart missionen, vilket herr Palm liksom ville antyda. Vi har talat om Röda korset, och jag har i mitt tidigare anförande kraftigt understrukit att det också finns andra organisationer, t.ex. Lutherhjälpen och Rädda barnen, som gör goda insatser. Jag kan inte anse att den verksamhet som de här organisationerna - de må vara religiösa eller rent humanitära — bedriver skall betraktas som ett utslag av någon sorts gräsrotsnivåaktivitet. Det är inte från den synpunkten som det är värdefullt att vi använder organisationerna i biståndsarbetet, utan vi skall utnyttja dem för deras erfarenhet och kunnande. Om SIDA får mera pengar till förfogande för det här ändamålet, kan SIDA liksom lägga ut uppdrag på organisationerna, och det tycker jag vore en väldigt bra lösning. I vilken utsträckning det kan ske kan inte bedömas nu, men förutsättningen för att SIDA på det sättet skall kunna lägga ut uppdrag och utnyttja den kapacitet och erfarenhet som finns är naturligtvis att SIDA har mera pengar på anslagsposten än vad som går åt för de projekt som organisationerna själva begär anslag till.
Herr talman! Först till herr Turesson: Missionens organisationer har inte avvisats någon gång när de har begärt pengar. Det framgår ju av utskottets betänkande att de får de pengar som de har begärt, när deras framställningar har godkänts av SIDA. Sedan säger herr Turesson att om man ger dessa organisationer mer pengar än vad som kan väntas gå åt, kan SIDA lägga ut uppdrag på dem. Det är ett alldeles nytt sätt att arbeta. Skall ett organ av SIDA:s typ börja lägga ut uppdrag på Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Missionsförbundet, Baptistsamfundet och Filadelfia? Och varför skall man sätta stopp där? Skall man inte lägga ut uppdrag på LO, TCO, Arbetsgivareföreningen, ABF, TBV och andra organisationer? Jag har svårt att följa med i det här resonemanget. Här anslår man belopp som dessa organisationer kan få ta i anspråk efter framställningar, som bedöms av vederbörande styrelse. Det är på det sättet vi brukar arbeta i de här sammanhangen. Det som står i den moderata motionen är ganska obegripligt, men så står också moderaterna ensamma för reservationen. Herr Nilsson i Agnäs verkar inte vara särskilt tillfredsställd över att studieförbunden och löntagarorganisationerna har fått en så framskjuten placering i skrivningen. Jag gissar att det inte är någon avgrund som skiljer oss när det gäller att försöka intressera alla goda krafter i upplysningsverksamheten för biståndsarbetet. Men vad som sker nu — och som är nödvändigt — är att nya organisationer, utöver missionens organisationer, börjar rikta människornas uppmärksamhet på dessa problem. Jag har sagt upprepade gånger att vi ger missionen stort erkännande för att på ett tidigt stadium ha varit aktiv på detta område och gjort enorma insatser. Men gäller det ökade statsanslag och mera skatter, och skall vi så småningom nå upp till målsättningen 2 96, som en del talar om, då måste man få förståelse bland löntagarna ute på arbetsplatserna. Dit når inte företrädarna för missionen. De går inte ut på verkstadsgolvet och träffar inte folk i allmänhet; de håller ju vanligtvis till i sina speciella lokaler. Vi vill vidga kretsen av människor som kan tala om vad det är för problematik som vi alla kommer att få möta i ökad utsträckning. Därför borde vi egentligen vara överens om att alla bör hjälpa till i denna verksamhet. Löntagarorganisationerna och bildningsorganisationerna är i hög grad missgynnade ekonomiskt sett i jämförelse med missionen.
Herr talman! Herr Palm frågade var man skall dra gränsen. Han började räkna upp ett antal organisationer och ifrågasatte att de skulle anmodas att utföra sådant här arbete — LO, TCO osv. Mig veterligt har de organisationerna aldrig sysslat med den här verksamheten. Vad jag talade om var organisationer som har erfarenhet och kunnande på området. Sedan ville herr Palm liksom göra gällande att man skulle döma ut det förfarande, som jag ifrågasatte, därför att det var någonting nytt. Nej, herr Palm, jag är inte så konservativ att jag underkänner en metod bara för att den är ny. Tvärtom tycker jag att det är mycket intressant att pröva nya metoder.
Herr talman! Det är roligt att vi är så eniga då det gäller att uppskatta missionen. Jag tror att herr Palm menar vad han säger. Men jag tycker ändå att han talar vid sidan om mig. Jag var alltså inte ledsen över att studieförbunden och löntagarorganisationerna får vara med om att ge information. Men här gäller det ett sammanhang där det talas om vilka som sedan länge har erfarenhet. Vi har i motionen försökt peka på möjligheterna att få material, att få perspektiv, att få reda på historien, att få veta varför det var sådan entusiasm en gång för u-landsarbete. Vem har reda på det? Jo, det är de gamla sällskapen, som har arbetat 100-150 år. Det är glädjande om de här nya organisationerna vill gå ut på verkstadsgolvet och på andra hål! och jobba för saken — det har jag ingenting emot. Men vi har i motionen velat säga: Var finns materialet, var finns arkiven, var finns bilderna, breven, böckerna? Var finns hemligheten med entusiasm och hänförelse, med missionsarbete? Jo, hos dessa sällskap. Jag har som sagt ingenting emot de organisationer som här råkat nämnas först. Vad jag sade var att det bara nämns studieförbund och löntagarorganisationer. Jag tycker att just på den här punkten finns det någon annan organisation som också borde ha varit med. När det gäller det andra, som jag kanske inte skulle blanda mig i — att lägga ut uppdrag — så är det i utskottsbetänkandet fullt klart att SIDA lägger ut uppdrag i fråga om information. Det står uttryckligen att SIDA uppdrar åt den och den organisationen att ge information. Då skulle man kunna ge sådan information på andra områden också, tycker jag.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till motionerna 250, 733, 1167 och 2042. Utvecklingen i Indokina de senaste veckorna har öppnat nya möjligheter till bistånd, och jag registrerar med tillfredsställelse den positiva hållning som regeringen intar och som också uttrycks i utrikesutskottets betänkande nr 5. Samtidigt vet vi att hjälpbehoven är oerhörda. De kan inte vara annat efter ett krig som i stort sett varat i 30 år och som varit mer förhärjande än något tidigare krig i historien. Cambodja har helt befriats, och i Sydvietnam återstår praktiskt taget endast Saigon och delar av Mekongdeltat under marionettregimens kontroll. Om USA:s regering kan hållas i skinnet borde freden nu vara inom nära räckhåll för alla folken i Indokina. I vänsterpartiet kommunisterna är vi väl medvetna om den betydelse som det svenska biståndet till Demokratiska republiken Vietnam och PRR-området i Sydvietnam har haft. Vi vet också att den biståndsinsats som inletts i Laos är högt uppskattad. Vi förutsätter att allt nu också görs för att bistå folket i Cambodja. Vi hade givetvis gärna sett att de belopp vi begärt 'på tilläggsstat — ytterligare 100 milj.kr. för PRR och 50 milj.kr. för GRUNK i Cambodja — hade anvisats. Det bistånd som kommer snabbt kan i den aktuella situationen betyda räddningen för många tusentals personer. Det blir också ett bistånd som möjliggör för administrationen i de just befriade områdena att utan onödigt dröjsmål upprätta sjukhus, skolor, kommunikationer osv. Enbart i Sydvietnam beräknas USA ha gjort av med över 150 miljarder dollar under ett dussintal år för att förstöra landet och utrota befolkningen med praktiskt taget alla medel. Det krävs nu enorma insatser för att röja bort miljoner minor och blindgångare, återställa jorden, ärrad av miljoner bombkratrar, återuppbygga de utplånade byarna och städerna, ge vård åt hundratusentals invalider och sörja för det stora antal barn som mist sina föräldrar. Mycket av det som förstörts och skadats kommer man aldrig att kunna återställa, vad som än görs. Det är självklart att formerna för biståndet — liksom biståndets omfattning — kan diskuteras. Det är också självklart att avvägningsfrågan ibland är svår. Skall man ge mera bistånd för att avhjälpa akuta nödsituationer blir det kanske mindre för de långsiktiga utvecklingsprojekten. I en TV-intervju i går kväll uttrycktes detta med indignation av centerns talesman herr Korpås, som sade ungefär följande: Människor driver omkring i hela Indokina i behov av hjälp, men vi ger pengarna till er projekt. Han syftade på det stora skogsindustriprojektet i Bai Bang i Nordvietnam, som upptagit en väldigt stor plats i den dokumentariska polemiken före den här debatten och även nu under själva debatten. Det är en minst sagt besynnerlig inställning som centern har till den tekniska och industriella utvecklingen över huvud taget och till utvecklingen i DRV i synnerhet. I centerns partimotion 729 talar man om ”de uppenbart negativa konsekvenser som denna stora industrisatsning i DRV kommer att medföra”. Man säger att den får ”ekologiska, regionalpolitiska och sociala konsekvenser”, som ”uppenbarligen blir sådana att de måste sägas stå i strid med de riktlinjer för utformningen av det svenska bilaterala biståndssamarbete” som centern förordar. I motionen har — om jag inte minns fel — liksom här i debatten svedjebruket nämnts som något man vill slå vakt om. Jag känner inte till hur det är med just den här detaljen f. n. i det vietnamesiska bergslandet. Vad jag vet är att befrielserörelserna i Vietnam och Laos har haft mönstergilla relationer till de många etniska minoriteterna. Det rör sig om inte mindre än ett 60-tal. Man har sannolikt också farit varsamt fram med svedjebruket, så länge denna ålderdomliga brukningsmetod använts av någon etnisk minoritet. Jag skulle vara tillfredsställd om man i Sverige hyste samma respekt för och omtanke om de etniska minoriteter som vi har här, speciellt samerna. När det gäller papperskombinatet i Bai Bang har DRV givit mycket hög prioritet åt denna industri. Tillsammans med barnsjukhuset i Hanoi var det en sak som jag tror var högst prioriterad. Och det är väl ändå inte i det svenska centerpartiets högkvarter utan i Hanoi som det skall avgöras vad som är bäst för folket i Nordvietnam! De som har rest i DRV känner till hur plågsam bristen på papper där har varit, inte minst för de etniska minoriteterna, som i vissa områden har utvecklats från stenåldersstadiet till moderna kulturkonsumenter och kulturproducenter inom loppet av tre decennier. På s. 22-23 i utskottets betänkande nr 4 redovisas Bai Bang-projektet och vissa av de effekter som det kan få. Fru statsrådet Sigurdsen har tidigare berört den saken. Men jag tror inte att det i debatten har nämnts att pappersindustri inte är något nytt för detta område, som ligger 80 å 100 kilometer norr om Hanoi. I Viet Tri bara 20 kilometer från Bai Bang byggdes en pappersfabrik 1958-1959. Samtidigt byggdes ett kvarter med bostadshus för de anställda. Jag besökte Viet Tri under de häftiga bombningarna våren 1967, närmare bestämt den 15 mars, och jag har just gått igenom de anteckningar jag gjorde vid det tillfället. Tre dagar tidigare, den 12 mars, hade pappersfabriken och bostadsområdet bombats för femte gången. Vår engelsktalande guide berättade att han hade besökt fabriken den 28 februari, alltså två veckor före vårt besök. Jag har gjort en anteckning om hans reaktion. ”Förstörelsen sedan dess är så stor att han säger att det är svårt att se att det är samma fabrik.” När vi var där fanns bara en väldig bråte av betong, förvridna järnbalkar och söndertrasade maskindelar på den plats där pappersfabriken hade stått. Också bostadshusen, som var av betong eller reveterat tegel i tre våningar — om jag inte minns fel — var illa åtgångna. Där hade sju personer dödats vid det senaste bombanfallet. Enligt mina anteckningar hade den förstörda pappersfabriken haft nära 2 000 anställda. Den svenskbyggda fabriken i Bai Bang beräknas behöva omkring 1 000 anställda under driftsskedet, vilket väl skulle tyda på att den är betydligt mer automatiserad än den tidigare, som - om jag minns rätt — hade halva den kapacitet som den nya får när den blir fullt utbyggd. Det är intressant att läsa följande i redogörelsen i utskottets betänkande: ”DRV har motvilligt gått med på att inte använda sig av de senaste landvinningarna inom tekniken för datastyrning av maskiner.” Man får alltså en pappersfabrik som motsvarar det tidiga 1960-talets standard. Den grundläggande industrialisering som vi i Sverige och i de flesta länder i Västeuropa hade ett sekel eller mer på oss att genomföra måste nu göras på kort tid i hela Indokina. Vad betyder det? Ja, det betyder inte att man satsar enbart på småföretag, som spelat en stor roll och naturligtvis kommer att spela roll också i fortsättningen. Industrialiseringen och den samtidiga utvecklingen av ett modernt jordbruk betyder en omflyttning av folk från landsbygden till städerna. Det är samma process där som överallt i världen under övergången från agrart näringsliv till industrialisering. I en bok om tekniska problem inom jordbruket, som 1971 utkom i Hanoi på engelska i serien Vietnamese Studies, berättas det att nästan alla industriarbetare i DRV f.n. har kommit från bondefamiljer. ”Mellan 1955 och 1964”, heter det i boken, ”kom en väldig armé av unga bönder, omkring 650 000, från olika risodlingsområden för att fylla ut arbetarleden i fabriker och på byggarbetsplatser. Allteftersom industrialiseringstakten ökar kommer denna rurala arbetskraft att ytterligare överge landsbygden i stora antal därför att jordbruket är den huvudsakliga och viktigaste arbetskraftsreserven för industrin. För att gå i land med denna utvandring måste arbetets produktivitet i jordbruket ökas, och följaktligen måste industrin förse jordbruket med de nödvändiga medlen härtitt.” I DRV satsar man på storproduktion både i industrin och i jordbruket. Jag är övertygad om att utvecklingen kommer att gå oerhört snabbt, om man nu äntligen får leva i fred. Men det är definitivt fel att påstå, som herr Korpås gjorde för ett par timmar sedan i debatten, att ett favoriserande av DRV, eller hur han uttryckte det, skulle innebära att Sydvietnam och Cambodja får sitta emellan. Jag hoppas att herr Korpås någon gång får tillfälle att på ort och ställe uppleva vilken stark solidaritet man utvecklar i Nordvietnam med landsmännen i söder och med grannfolken i Laos och Cambodja. Ju snabbare utvecklingen går i DRV, desto snabbare kommer den att gå i hela Indokina. På tusen sätt har DRV trots begränsade resurser och trots att man själv får hjälp från andra håll bistått de övriga delarna av Indokina under kriget, och det kommer man utan tvivel att fortsätta med när det nu gäller den fredliga återuppbyggnaden. Till sist några ord om motionen 1167, som gäller upprättande av en forskningsfond. Utskottet påpekar att ”en dylik insats inte ingår bland de projekt som tagits upp från Demokratiska republiken Vietnams sida vid förhandlingarna med de svenska myndigheterna”. Det är en korrekt uppgift. När inte biståndet är obegränsat måste DRV givetvis prioritera vissa projekt före andra. Det betyder inte att man inte tillmäter forskarsamarbetet ett stort värde. Två gånger tidigare har vi motionerat om en forskningsfond för Vietnam och fått samma svar som nu. Men nu tänkte vi att vi skulle kringgå det problemet, och framför allt räknade vi med att fonden skulle kunna få en mycket stor betydelse för många länder. Därför har vi inte knutit den här fonden enbart till DRV. Det är alltså inte helt korrekt vad som sägs i utskottsbetänkandet att det är i sak samma motion som tidigare.

Vi har i motionen refererat med gillande vissa synpunkter på u-landsforskning i årets budgetproposition. Vi har sagt att det i vissa fall är önskvärt eller nödvändigt att samordna forskningen internationellt. I andra fall har det visat sig vara ytterst opraktiskt och ineffektivt. Erfarenheterna från Demokratiska republiken Vietnam och PRR-området i Sydvietnam visar att det ofta är en stor fördel om den internationella samordningen äger rum i mottagarlandet, där avstånden är kortare och där det också finns andra positiva element. Ibland är det t.o.m. en utomordentlig fördel att forskningssamarbetet inte går via något samarbets organ alls utan är bilateralt mellan en institution i det ena landet och en institution i det andra eller mellan enskilda forskare. Arbetsgruppen Forskning för Vietnam i Lund, som bildades hösten 1972, har på detta sätt genom personliga förbindelser, framför allt med den världsbekante kirurgiprofessorn Ton That Tung vid Viet Duc-sjukhuset i Hanoi, gett ett fortlöpande värdefullt stöd till den vetenskapliga forskningen och återuppbyggnaden i DRV. Praktiska och vetenskapliga medicinska problem i Hanoi har lösts genom kontakter med forskare som sysslat med likartade problem i Lund eller någon annanstans i Sverige. Andra svenska forskargrupper har ett liknande bilateralt samarbete med institutioner och forskare i DRV. Trots mycket begränsade resurser har dessa grupper kunnat ge ett bistånd som haft mycket stor betydelse. Utan tvivel skulle denna form av samarbete kunna utvecklas med andra underutvecklade länder som befriat sig från yttre och inre förtryck och håller på att bygga upp ett eget hälsooch sjukvårdssystem, egna skolor och egna forskningsorganisationer. Under nuvarande förhållanden har forskarna i Vietnam i regel det största utbytet av dessa bilaterala förbindelser. Men att det inte alltid är ett utbyte bara i ena riktningen demonstrerades i november 1974, då professor Ton That Tung besökte Sverige på inbjudan av SIDA och kirurgiska föreningen för att föreläsa vid läkarnas riksstämma om sin teknik för ”reglerad leverresektion med hjälp av transparenkymal kärlligering”, en operation för att bl.a. avlägsna levertumörer. Det är inte så konstigt som det låter; man går helt enkelt in med peangen genom levervävnaden och går snabbt och direkt på de stora kärlen och stänger av dem, och sedan kan man utföra denna annars mycket slaskiga operation relativt blodfritt. Man tog tid på operationen, som han utförde i Lund, och det visade sig att han gjorde den på 4 och en halv minuter — en operation som med konventionell teknik tar 3-4 timmar. På många områden finns det i Vietnam pionjärer vilkas originella insatser inom medicinen och på andra fält utan tvivel skulle vara av intresse för experterna i högt utvecklade länder. En utomordentlig betydelse anser vi att det skulle ha om de vietnamesiska erfarenheterna på den förebyggande hälsovårdens område kunde förmedlas till sådana u-länder där snart sagt alla biståndsåtgärder blir av mycket begränsat värde därför att det saknas en effektiv organisation för att komma till rätta med de hygieniska missförhållandena och alla socialt betingade sjukdomar. Sverige skulle kunna förmedla dessa erfarenheter från DRV till många u-länder genom att stödja sådana internationella symposier som anordnades här, efter ungefär samma mönster som de symposier som förekommit i Stiftelsen svensk näringsforsknings regi. Den stiftelsen är mera känd utomlands än vad den är i Sverige, just genom dessa symposier. De har resulterat i en serie monografier på engelska av mycket högt värde, om bl.a. undernäring och hur hotande hungerkatastrofer har förebyggts - man har redogjort för den tekniska organisationen när man i några fall har förebyggt hungerkatastrofer.

Herr talman! Genom tillskapandet av en särskild forskningsfond skulle sådan verksamhet liksom den verksamhet som bedrivs av Forskning för Vietnam, Farmaceuter för Indokina, Meteorologi och hydrologi för Indokina och liknande frivilliga organisationer främjas och kunna få en stor internationell betydelse. Vi är övertygade om att de 5 milj.kr. vi begärt till en sådan forskningsfond skulle kunna få en större betydelse än kanske någon annan investering av motsvarande storlek i fråga om u-hjälp.

Herr talman! Skall man tillfredsställande kunna lösa livsmedelsförsörjningen i världen på längre sikt, måste u-ländernas egen livsmedelsproduktion öka i en snabbare takt än f.n. Därom tycks inga delade meningar råda inom utrikesutskottet. F. n. ökar u-ländernas livsmedelsproduktion med ca 2,6 96 per år. Men eftersom befolkningen i dessa länder svälter och eftersom befolkningsökningen är nästan lika stor — nära 2,5 96 — stiger efterfrågan på livsmedel mycket snabbare än produktionen. Enligt världslivsmedelskonferensens beräkningar skulle u-länder med marknadsekonomier år 1985 ha ett årligt importbehov på 80-90 miljoner ton spannmål. I 1973/74 års priser skulle den importen kosta mellan 16 och 19 miljarder dollar. Ett dåligt skördeår skulle importbehovet stiga till 130-140 miljoner ton och kostnaden ligga mellan 25 och 30 miljarder dollar. Eftersom en sådan ekonomisk börda omöjligen kan bäras av u-länderna måste denna utveckling brytas. U-länderna måste få hjälp att bättre än nu utnyttja sina egna produktionsresurser, som t.ex. i Afrika utgörs av stora arealer outnyttjad mark och stora skaror av människor utan eller med mycket låg sysselsättning. Men skall en sådan utveckling komma i gång måste väldiga resurser tillföras u-ländernas jordbrukssektor. Det behövs undervisning och utbildning i produktionsmetoder som passar för u-länderna. Vi talar i folkpartimotionen om ”lagomteknik”. Herr Ångström har tidigare i debatten berört vad det begreppet innebär för industrisidan. Vad det innebär för jordbrukets del har jag sett exempel på vid ett jordbruksprojekt utanför Ndola i Zambia. Där arbetade sommaren 1973 ett par unga volontärer — en svensk och en finländare — med att lära de svarta familjerna att odla trädgårdsprodukter, att sköta mo dersuggor och köra in oxar. Svingården hade de byggt så enkelt att vilken bondfamilj som helst skulle kunna åstadkomma något liknande. Några träpålar nedslagna i marken bar upp plåttaket, och boxarna var byggda av avfallsvirke från ett sågverk. Oket för oxarna var hemgjort, och ”maskinparken” bestod av en plog, en harv och en enradig kombinationssåmaskin med en behållare för majsutsädet och en för gödselmedel. Den här tekniken lärde de unga volontärerna ut till ett stort antal familjer som tilldelats sju åtta hektar jord genom myndigheternas försorg. Ett annat exempel: På en missionsstation i Kigoma i Tanzania hade den svenska pingströrelsens missionär skaffat en gammal dieselmotor och installerat en hammarkvarn som besparade traktens kvinnor en oändlig massa arbetstimmar. På samma plats byggdes för svenska biståndspengar vattenledningar som så småningom skulle bespara kvinnorna mödan att på sina huvuden bära vatten den 2 kilometer långa vägen från floden upp till byn. Det jag nu har nämnt är exempel på mycket enkla åtgärder, som inte kostar särskilt mycket pengar men som skulle befria många av Afrikas kvinnor från omänskligt hårt och ineffektivt arbete som de tvingats till i århundraden och som de säkerligen löper risken att få fortsätta med, om inte kraftigare åtgärder sätts in för att ändra deras sätt att arbeta. Men framför allt skulle det betyda en kraftig ökning av livsmedelsproduktionen om de här metoderna kunde spridas till allt större områden och läras av allt fler människor. Menar vi allvar med vårt tal om att u-ländernas egen produktionsökning är det enda sättet att på lång sikt komma till rätta med fattigvärldens livsmedelsproblem, då måste vi också som en av världens rikaste nationer ta på oss vår del av ansvaret för att en produktionsökning kommer till stånd. Den rika, mätta och välutbildade delen av mänskligheten får inte sitta på parkett och vänta att dessa gigantiska uppgifter skall lösas av fattiga och svältande analfabeter utan hjälp utifrån. I reservationen nr 31 av fru tredje vice talmannen Nettelbrandt och herr Ångström yrkas att biståndspolitiska utredningen skall få i uppdrag att pröva på vilka vägar s.k. lagomteknik skall kunna utvecklas i uländerna. Jag yrkar bifall till den reservationen med den motivering som jag här har anfört beträffande jordbruksutvecklingen. Men jag är väl medveten om att reservationen även åsyftar utvecklingsarbete inom andra näringsgrenar. När det gäller livsmedelsbistånd och katastrofbistånd hänvisar utskottsmajoriteten till de utfästelser som Sverige gjorde vid världslivsmedelskonferensen i Rom i höstas. Ett av u-ländernas viktigaste önskemål vid konferensen gällde fleråriga utfästelser i fasta kvantiteter. Sverige lovade, som vi känner till, 75 000 ton vete per år under den närmaste treårsperioden, varav 40 000 ton i ett internationellt katastroflager. I folkpartireservationen yrkas att treårsåtagandet skall ökas till 100 000 ton, varav hälften som katastrofbistånd. Jag hade, herr talman, nog väntat mig att detta folkpartiyrkande skulle stödas av centerpartiet, vars representant vid konferensen i Rom ansåg att Sveriges flerårsåtagande borde ha varit större. Ännu märkligare är det att centerpartiet i sin partimotion funnit det, som det heter, mindre välbetänkt att binda utfästelser om livsmedelsbistånd till bestämda kvantiteter. Det innebär ju att man inte tillmötesgår ett av u-ländernas viktigaste önskemål vid Romkonferensen. Kanske finns det anledning att fråga sig om centern vill dra tillbaka något av de treårslöften om fasta kvantiteter som Sverige gjorde i Rom. Alltsedan skördeåret 1968/69 har Sverige aldrig haft ett lägre årligt brödsädesöverskott än 154 000 ton. Så nog borde vi kunna ta risken att lova 100 000 ton per år. Från folkpartiets sida hävdar vi att livsmedelssituationen i världen måste tas med i bedömningen av Sveriges framtida jordbrukspolitik. Den hållningen innebär bl.a. att vi skall hålla vår produktion på en sådan nivå att vi inte av hänsyn till vår egen försörjning och beredskap skall tvingas avstå från hjälpinsatser bland människor som hotas av svältdöden. Med hänsyn till de siffror jag nyss nämnt angående den svenska brödsädesproduktionen tycker jag inte att det finns några bärande skäl att avstå från den höjning av vårt bidrag till internationella livsmedelsprogrammet och till direkta katastrofinsatser som förordas i reservationerna 34 och 37. Herr talman! Med vad jag nu har sagt vill jag yrka bifall till reservationerna nr 31, 34 och 37 i utrikesutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Jag beklagar uppriktigt att jag inte hade tillfälle att höra herr Göransson i TV, men jag är alldeles övertygad om att jag, om jag hade gjort det, hade reagerat på exakt samma sätt som herr Hernelius på denna punkt. Jag vill inte gärna, herr talman, tugga om det som redan har behandlats här på förmiddagen, men låt mig be herr Göransson att sluta vara förvånad över att de borgerliga har enats och i stället acceptera att texten som vi står för i betänkandet gäller. Ingen är lurad till den och ingen har ångrat det som skrivits. Vi vill inte omintetgöra en av länderprogrammeringens viktigaste fördelar, nämligen att planera samarbetet för flera år framåt — så står det i texten och det står vi för.

Alla dessa principer ligger väl i linje med den progressiva u-landspolitik som vi från folkpartiets sida ämnar fortsätta att driva, även om socialdemokraterna är emot oss på många punkter också där — framför allt när det gäller att hålla löften. Att svika löften, det är däremot, herr talman, destruktiv u-landspolitik.

Herr talman! Nej, jag vill ingalunda förringa skillnaden mellan de olika skrivningarna. En sådan måste väl också finnas, eftersom man på socialdemokratiskt håll har tagit så illa vid sig utav den. Men jag vill säga till herr Göransson att det inte är fråga om någon misstänksamhet om att regeringen skulle vilja använda de medel det gäller på något annat sätt än för att hjälpa biståndsländerna. Att riksdagen vill ha ett ord med i laget och konkret vill kunna påverka behandlingen är en självklarhet. Den filosofi som herr Göransson gav uttryck för skulle närmast innebära att riksdagen kunde kopplas bort i alla sammanhang. Anledningen till att riksdagen har vissa uppgifter är inte en misstänksamhet mot regeringen. Jag upprepar att vi inom utskottsmajoriteten hyser samma önskan om en planering för framtiden. Jag har för min del ett stort förtroende för att riksdagens ledamöter är angelägna om att det önskemålet skall respekteras. Jag förutsätter också att regeringen när den lägger fram förslag för riksdagen om fullmaktsskrivning skall göra det på ett sätt som tillgodoser dessa krav.

Herr talman! Det är bra att Sverige stöder utvecklingsländernas krav i FN på en ny ekonomisk världsordning. Det vore ännu bättre om vi i praktisk politik kunde leva upp till dessa löften. Är vi beredda att erkänna att tredje världens länder måste få samma tillgång till världsresurserna som de rika länderna? Om vi inte erkänner att en ny ekonomisk världsordning förutsätter långt gående förändringar av konsumtionsmönstret i vårt land och i andra rika länder, blir inte svensk biståndspolitik trovärdig som en del i en internationell solidaritetspolitik. Det ligger i dag en uppenbar risk i att de rika ländernas biståndspolitik blir ett medel för att döva ett dåligt samvete gentemot de fattiga medmänniskorna ute i världen. Lika litet som gammal fattighjälp till de sämst ställda minskade klyftorna och orättvisorna, lika litet kommer biståndspolitiken att betyda om den förblir en fattighjälp. Det krävdes genomgripande reformer i det gamla bondesamhället i vårt land för att alla människor skulle få en rimlig trygghet. Lika radikala, lika genomgripande förändringar måste till i den internationella politiken för att alla människor på vårt klot skall få sin rättmätiga del av kakan. Allt bistånd kommer att bli meningslöst, om de rika länderna fortsätter att förbruka världens naturresurser. Så länge u-länderna befinner sig i ett totalt beroende av i-ländernas handelspolitik kommer skillnaderna mellan rika och fattiga bara att växa. I varje fall gäller detta så länge de rika industriländerna ser till, att u-länderna blir beroende av produktionen i i-länderna. Så länge de rika länderna låter återklangen av priserna i industrivärlden träffa u-länderna i form av inflation och valutakaos och väljer att lösa sina avsättningsproblem i u-länderna, så länge förblir biståndspolitiken endast fattighjälp. De rika länderna tar flerdub belt igen vad de satsar i bistånd genom investeringsvinster i u-länderna, genom en hårdhänt handelspolitik, genom förbrukning av u-ländernas naturresurser OSV. Först när biståndspolitiken kan sättas in som del av en internationell jämlikhetspolitik kan den bli riktigt meningsfull. Först när de rika länderna lär sig inse att internationell politik inte kan dikteras på de rikas villkor, först då kan man hoppas att mänskligheten valt rätt väg för framtiden. För att denna omvändelse skall bli verklighet krävs ett politiskt nytänkande som världen inte tidigare sett exempel på. Kommer vi att lyckas med detta? Att besvara den frågan är inte möjligt på några få minuter. Jag har med detta inledande resonemang endast velat få perspektiv på biståndets roll i en internationell jämlikhetspolitik. I fortsättningen skall jag koncentrera mig på att söka ange några riktlinjer för den framtida svenska biståndspolitiken. Främst vill jag peka på biståndsinsatser som kan hjälpa de fattigaste och göra u-länderna mindre beroende av de rika ländernas teknologi. Det finns en stor risk för att vi i vårt biståndsarbete medvetet eller omedvetet försöker flytta över vårt kunnande och vår teknik till u-länderna. I så fall blir det inte insatser som hjälper de många fattiga länderna i u-världen. Det blir snarast insatser för redan privilegierade grupper som storbönder och i områden där insatserna inte är särskilt angelägna. Vi medverkar då till att göra de fattiga ännu fattigare. Redan har vi alltför många exempel på att moderna maskiner har tagit ifrån fattiga människor deras sysselsättning och enda chans till försörjning. I viss utsträckning tycks, att döma av tillgängliga rapporter från det kända Cadu-projektet i Etiopien, inte hjälpen ha nått fram till de människor som har det allra sämst. Det är ganska lätt att förstå vad som händer om u-landsbönder med biståndsmedel luras att köpa västerländska maskiner. Det leder självfallet till färre arbetstillfällen på landsbygden. Det blir heller inga nya jobb i samhällena eller i städerna för tillverkning av jordbruksmaskiner. Tekniken, kunnandet och produktionen finns redan i de rika länderna. Det öde som möter överblivna och utfrustna småbönder är närmast ett liv i ännu större nöd och fattigdom i någon av de större städernas slumområden. I u-länder som saknar social trygghet är arbete den enda garantin för brödfödan. Därför är biståndspolitik som uppträder i form av västerländska traktorer och andra moderna maskiner ett hot mot de arbetstillfällen som upprätthåller livet på många människor. Om de multinationella industriernas och i-ländernas egoistiska intressen av att exportera sin teknik via biståndet till u-länderna får fortsätta, leder utvecklingen mot en katastrof för u-länderna. De fattiga ländernas mål måste inom överskådlig framtid i stället inriktas på enkla konsumtionsvanor. En produktion av cyklar som kan användas av folkets flertal är långt riktigare än en bilproduktion som skulle kunna bli ett privilegium endast för ett fåtal under lång tid. Det finns en risk för att u-landspolitikerna kommer att bländas av i-ländernas tillväxtfilosofi. De starka ekonomiska och politiska krafter som alltjämt dominerar utvecklingen i världen har genom sin överlägsna opinionsbildande kraft lyckats få en alltför stor del av politikerna att tro att tillväxt i traditionell mening leder till välfärd för alla. Alltför länge har man lyckats undanhålla det faktum att tillväxten har stora minusposter. Vad kostar miljöförstöringen? Vart leder misshushållningen med naturresurser? De här frågorna vill inte kärnkraftsanhängare, multinationella företag och konservativa politiker höra talas om. De stör bara deras ritningar för framtiden. Om biståndspolitiken får inriktas och styras av dessa intressen, kan i bästa fall människorna i små, begränsade områden få det bättre på bekostnad av att andra blir arbetslösa. Då förblir biståndsinsatserna meningslösa. Låt i stället biståndspolitiken få en bred och folkligt förankrad utvecklingstakt så att alla kan få arbete! Först då kan man uppnå en rättvis fördelning av resurserna. Den svenska biståndspolitiken borde därför i långt större utsträckning än vad som skett inriktas på att bygga upp en kooperativ och facklig folkrörelse för de fattiga arbetarna och bönderna. Med de stora erfarenheter som finns i vårt land från uppbyggnaden av såväl producentsom konsumentkooperationen borde vi ha goda förutsättningar i det arbetet. För min del är det litet överraskande att utrikesutskottet tycks känna sig till freds med att 30 å 40 milj.kr. satsas på kooperativ verksamhet. Det är inte mycket mer än ett par procent av våra biståndsinsatser. Ett kraftigt ekonomiskt biståndsstöd till en nystartad kooperativ rörelse skulle ge de fattigaste bönderna den hjälp som de behöver för t.ex. köp av utsäde och för förädlingen och försäljning av sina produkter. En ekonomiskt stark kooperation skulle samtidigt kunna utvecklas till en stark politisk folkrörelse. Erfarenheterna från olika befrielserörelsers arbete visar hur starka lokala folkrörelser kan vinna framgångar mot konservativa regeringar och korrumperade tjänstemän i demokratin. Till skillnad från expertstyrda och punktvisa insatser kan bistånd som kanaliseras via kooperativa folkrörelser nå ut till de sämst ställda. Med tillgång till ekonomiska resurser borde det även vara möjligt för den fattiga landsbygdsbefolkningen att i samverkan bygga upp småindustri och hantverk. I en kooperativ samverkan kunde produktionen ges en inriktning som överensstämmer med den lokala befolkningens behov. En lokalt uppbyggd småindustri som bärs upp av ett lokalt kunnande och som baseras på och kompletterar den produktion som redan finns i området vore en stark drivkraft i rätt riktning. Till skillnad från stora och i västerländsk mening moderna industrier kan denna produktionsform bli oberoende av multinationella jättar som i dag ekonomiskt och tekniskt styr en stor del av produktionen i tredje världen. Mina slutsatser är att svensk biståndspolitik måste riktas till de u-länder där vi får förutsättningar att sprida resurserna till de fattigaste männi skorna. Först när biståndet väcker och ger de breda folklagren möjligheter till engagemang och inflytande blir biståndet meningsfullt. Olika progressiva befrielserörelser i Afrika och på andra håll har visat hur man kunnat ge folk utbildning och hälsovård, hur man utvecklat bättre produktionsmetoder osv. med mycket små ekonomiska resurser tack vare den starka folkliga förankringen. Svensk biståndspolitik bör ta lärdom av det mycket framgångsrika utvecklingsarbete som ett flertal befrielserörelser bedriver. Vi bör därför inrikta vår biståndspolitik på att skapa liv i nya folkrörelser i biståndsländerna. Låt sedan dessa folkrörelser självständigt avgöra hur de bäst vill använda resurserna! Låt oss ge dem de ekonomiska förutsättningarna att utveckla sin egen teknologi utan styrning från etablerade kommuniststater eller från västvärlden och dess multinationella storföretag! En biståndspolitik som når ut till de fattigaste människorna och ger dessa möjligheter att resa sig ur sitt förtryckta elände är den bästa garantin för en snabb social och ekonomisk jämlikhetsutveckling. Det är den snabbaste vägen mot politisk makt för de fattiga bönderna och arbetarfamiljerna. Det är den snabbaste vägen till demokrati. Det är den snabbaste vägen till en jämlikare, tryggare och fredligare värld.

Herr talman! Om jag inte missförstod vad herr Andersson i Nybro sade under sina 12 minuter här i talarstolen så var det en ganska skarp kritik mot vissa centrala inslag i centerns nya biståndspolitiska linje. Det tycker jag hedrar herr Andersson, och jag önskar honom lycka till i de interna nappatagen med herr förste vice talmannen Bengtson. Däremot tror jag inte att man kan exportera centerns havererade lokalsamhälle till u-länderna. På den punkten tänker herr Andersson i Nybro fel. På den gamle centerledarens tid fanns det inga väsentliga skillnader mellan socialdemokraternas utrikespolitik och den utrikespolitiska linje centerpartiet följde. Man fick faktiskt ibland intrycket att herr Hedlunds enda utrikespolitiska princip var att i vått och torrt sluta upp bakom regeringen. Utvecklingsbiståndet har blivit en allt viktigare del av vårt lands utrikespolitik, och när centern nu hårt driver en egen linje i biståndsfrågorna innebär det ett markerat avsteg från den tidigare centerlinjen. Centern har särpräglade åsikter då det gäller att bjuda över regeringen — naturligtvis utan att redovisa hur överbuden skall finansieras. Centern har dessutom i år också tydligt markerat att man vill ge det svenska biståndet en ny och annan inriktning. Detta illustreras bl.a. av att förste vice talmannen Bengtson i utskottet och här i debatten i centrala frågor har slagit följe med moderaterna herr Hernelius och herr Turesson. Anförda av förste vice talmannen har centern tagit några rejäla kliv åt höger i u-hjälpsdebatten under den senaste tiden. Nu vet jag att det finns centerpartister — också här i riksdagen - som beklagar detta och privat säger att skillnaderna inte är så stora mellan oss och dem. Men när man granskar centerns agerande måste man rimligen hålla sig till partimotioner undertecknade av herr Fälldin och till partiets reservationer i utskottet. Det är ju inte de grönröda s.k. Åsanissemarxisterna som bestämmer centerns linje. Nyorienteringen markeras tydligt i motionen 729 med herr Fälldin som första namn. Det är tyvärr ingen tillfällighet att centern vill spara sammanlagt 65 miljoner på anslagen till Cuba, Nordvietnam och Tanzania. De tre länderna råkar händelsevis ha regeringar som bedriver en konsekvent fördelningspolitik som står i samklang med våra egna målsättningar om ekonomisk och social utjämning i u-länderna. Läser man herr Fälldins motion 729, så får man sig faktiskt till livs ett försök att utveckla en speciell centerideologi för det svenska biståndet. Det är en förvirrad ideologi, fylld av motsägelser och inkonsekvenser. Sedan man läst de första 15 sidorna i centermotionen förstår man varför partiet har hamnat där det har hamnat i de konkreta fallen. Man kommer osökt att tänka på Peer Gynts replik om ”der utgangspunktet är galest blir resultatet orginalest”. Den bärande principen för svenskt utvecklingsbistånd skall enligt centern vara att förverkliga ”ett decentraliserat världssamhälle”. Om detta bara var retorik skulle man kunna strunta i det, men det största borgerliga partiet försöker faktiskt anpassa det svenska biståndet så att det decentraliserar världssamhället. Man läser vidare i motionen: ”Med hänsyn till utgångsläget måste ett reformprogram med global jämlikhet som mål med nödvändighet utformas och genomföras i etapper. Under den första och för den fortsatta utvecklingen avgörande etappen skall målsättningen vara: mat åt alla, arbete åt alla, kläder åt alla, bostäder åt alla. Dessa fundamentala behov är för miljoner människor i dag inte tillfredsställda. Det kan också konstateras att för den, som inte kunnat tillfredsställa dessa mänskliga behov, ter sig varje annan åtgärd eller insats meningslös. I den andra etappen ingår garanterad utbildning, sjukoch hälsovård för alla som de viktigaste elementen. Ytterligare åtgärder för att lösa urbaniseringsoch miljöproblem är de avgörande inslagen i den tredje etappen.” Längre fram i texten talas också om en fjärde etapp, utan att man redovisar vad den konkret skall innehålla. Dessa etapper är tänkta som ramar för den tidsmässiga planeringen av biståndet. Man anger att det gäller en planering över årtionden. Först skall man i etapper alltså ordna mat, arbete, kläder och bostäder åt alla. Sedan, i etapp två något eller några decennier senare, skall man satsa på utbildning och sjukvård osv. När man läser detta blir man faktiskt mycket grubblande. Den som tänkt och skrivit detta måste vara fångad av en ytterligt primitiv modell av hur ett fattigt land utvecklas. Och hur kan centergruppens hela styrelse skriva under på att miljöfrågorna skall få vänta i flera årtionden, till Vi vet ju alla att samhällsutvecklingen inte kan indelas i sektorer över tiden på det här sättet. Genom att bygga upp hela sitt resonemang kring denna etappvisa utvecklingsmodell hamnar centern alldeles fel i de konkreta fallen. Etapptänkandet tar helt överhanden när centern kommer in på resonemang om länderval och länderramar. Jag citerar ur centermotionen: ”Vi har i det föregående föreslagit att de svenska satsningarna i första hand bör inriktas på projekt som ligger inom ramen för de angivna etapperna ett och två. Där inom de två första etapperna behoven är störst och chanserna till framgång rimliga bör Sverige söka sina samarbetspartners i framtiden alldeles oavsett om där rådande styrelseskick kan betecknas som progressivt eller ej. De svenskfinansierade insatserna bör i stället efter överenskommelse med samarbetslandet vara så utformade att de oavsett rådande inrikespolitiska situation i samarbetslandet har en fördelningspolitisk och därför jämlikhetsskapande effekt.” Centern överger alltså principen att Sverige skall prioritera samarbetspartner som själva eftersträvar social och ekonomisk utjämning. I stället skall man enligt centern försöka få till stånd verksamhet som i sig — oavsett regimen i landet — har en jämlikhetsskapande effekt. Den logiken håller inte vare sig i teorin eller i praktiken. För det svenska biståndet gäller att det genomförs i intimt samarbete med mottagarlandets regering. De svenska insatserna görs så att de ingår i mottagarlandets egen utvecklingsplan och följer de prioriteringar som mottagarlandets regering gör. En regim som inte är särskilt intresserad av inkomstomfördelning och jämlikhet — och sådana finns det gott om i de fattiga världsdelarna —- prioriterar inte projekt som centern tydligen har i tankarna. Och svenska insatser som inte står i samklang med mottagarlandets politik i övrigt skulle naturligtvis vara ganska meningslösa. Det är det etappvisa sektortänkandet som lett centern fel. Centern har alldeles galna utgångspunkter och kommer därför till högst originella slutsatser. Hela det långa resonemanget om etappvis utveckling mot ett decentraliserat samhälle leder fram till att centern vill satsa 65 miljoner mindre än regeringen på Cuba, Nordvietnam och Tanzania. Cuba bör enligt centern inte få något industribistånd. Motiveringen är bl.a. att landet har ett utmärkt klimat som lämpar sig väl för jordbruk. —- På nytt detta primitiva tänkande i schabloner. Demokratiska republiken Vietnam bör enligt centern få mindre till det s.k. papperskombinatet — på 50 000 årston — som enligt centern egentligen är helt misslyckat. Vi borde naturligtvis i stället ha övertalat nordvietnameserna att satsa på ”småindustri i decentraliserade former”. Tanzania slutligen bör enligt centern få 40 miljoner mindre, eftersom landets livsmedelsläge troligen kommer att förbättras i framtiden. När man tar del av centerns utvecklingsfilosofi märker man ganska snart avsikten och blir bedrövad. Man kan bara hoppas att yngre centerpartister som herr Andersson i Nybro lyckas i sina ansträngningar att slita loss

Herr talman! Vi får väl vara glada för att herr Ericson i Örebro ägnat 11 minuter åt att klanka på centerns motion i ett anförande som har rätt litet med verkligheten att göra. Jag skall så långt jag kan bemöta vad han har sagt. Beträffande det första som herr Ericson sade om centerns utrikespolitiska linje, att vi släpar med socialdemokraterna, vill jag påpeka att centern har haft sin självständiga utrikespolitik. Att den har sammanfallit med socialdemokraternas är ju inte så underligt, eftersom Sverige har varit neutralt och alliansfritt. Herr Erikssons kritik gick ut på centerns ställningstagande i fråga om Cuba, Tanzania och andra av dessa länder. Då vill jag svara herr Ericson, att allt det klander han här har riktat mot centern bör i så fall också falla på SIDA. Vi har visserligen föreslagit mindre anslag till Tanzania och Nordvietnam, men vi har föreslagit samma belopp som SIDA, så herr Ericson kunde ju också ha sagt att han starkt klandrar SIDA för dess orealistiska inställning. Jag har emellertid inte samma uppfattning, herr Ericson, utan jag tror att SIDA har väl reda på sig i dessa saker; kanske betydligt bättre än vad den socialdemokratiska regeringen har. - Det var alltså skälet till vår inställning. I vad gäller Cuba säger herr Ericson helt lättvindigt att det är bra jordbruksförutsättningar där, så centern tycker att Cuba inte skall ha de 10 miljonerna till industriprojektet. En rätt konstig kullerbytta! Men motiveringen är ju att Cuba i denna ländergrupp är det land av huvudmottagarländerna som har den högsta inkomsten per capita, nämligen 450 dollar per invånare. Det är skälet till att man kan börja överväga att Cuba kanske inte bör få samma bistånd som tidigare, och då vill vi inte att regeringen skall påbörja nya industriprojekt. Detta är den enkla anledningen, herr Ericson, till att vi har gjort dessa justeringar. Svara nu i nästa anförande på frågan: Är SIDA odugligt när det gäller att göra värderingar? SIDA och centern står på samma linje i det här fallet. Om det program som herr Ericson klandrar så mycket vill jag säga att där står att det skall finnas mat åt alla. Det tjänar ju inte mycket till att göra upp något annat program, om det inte finns någonting att äta, utan matförsörjningen blir oundvikligen den första punkt som måste sättas upp i ett program. Hur mycket utopier som herr Ericson än sysslar med måste människorna i alla fall ha någonting att äta. Herr Ericson säger också att vi inte har satt miljöproblemen så högt upp på listan, men det beror delvis på att eftersom man ännu inte nått fram till en industrialisering i dessa länder är miljöproblemen inte så stora, utan då blir det program som centern har uppsatt en lämplig riktlinje för det arbete som skall utföras i u-hjälp. Jag kan sammanfatta, att hela herr Ericsons kritik är högst uppkon struerad och verklighetsfrämmande, medan centerns program är realistiskt. Vi har ett mål — det som misshagar herr Ericson mest är väl att socialdemokratin inte har det, utan bara sysslar med punktinsatser.
Herr talman! Herr Torsten Bengtson anklagar mig för uppkonstruerade och orealistiska resonemang, men de resonemang jag förde här består ju till mycket stor del av citat ur den motion som centerns partigrupp har lämnat in. Jag förmodar att det är de resonemangen som herr Bengtson refererar till. Sedan noterar jag att herr Bengtson försvarar resonemanget om etappvis utveckling och ett utvecklingsbistånd som siktar in sig på sektorer under en planeringsperiod som sträcker sig över flera årtionden. Jag fick ingen klarhet i hur det hela är tänkt — det framgår varken av motionen eller av herr Bengtsons inlägg — varför det vore bra om han kunde återkomma till det. I vad gäller argumentet att centern bara anslutit sig till SIDA:s siffror vill jag tala om att regeringens förslag baserar sig på en politisk bedömning. Den bedömningen görs senare i tiden än den bedömning som SIDA gör när den organisationen tar fram sina siffror. Regeringen har då tillgång till nya fakta och kan även göra en bedömning av vad som har hänt sedan SIDA skrev sitt yrkande. Att regeringen utnyttjar nya informationer tycker herr Bengtson är felaktigt. Men jag återvänder till att det bakom besparingen på anslagen till Cuba, Nordvietnam och Tanzania naturligtvis ligger politiska värderingar hos centerpartiet. Det är väl inte bara en händelse att de besparingarna råkar drabba s.k. progressiva regimer.

Herr talman! Om det är så, att det var nya värderingar som låg till grund för de förhöjda beloppen som regeringen föreslog skulle man ha kunnat redovisa dem här i dag, men det har biståndsministern inte gjort. Det förefaller därför som om den socialdemokratiska regeringen helt enkelt har ”tyckt till” och tyckt att man skulle ta 40 milj.kr. mera till Tanzania än vad SIDA hade beräknat, och så har man ”tyckt till” i de andra fallen också och höftat till dessa belopp. När vi vill spara dessa pengar är det för att satsa dem i områden som jag hoppas att herr Ericson inte kan bestrida är i största behov av att få ökade bidrag. Jag tror inte man skall förbise att behoven är större i Indien, Bangladesh och Pakistan, som vi har velat ge mera, än i de länder som herr Ericson i Örebro pläderar så varmt för. Vi har i vårt program skisserat vad vi tycker bör komma i första hand. Socialdemokraterna har tydligen inget program utan man gör punktvisa insatser. Det är då litet förargligt för herr Ericson att centern har en bestämd målsättning. Jag skulle vilja fråga herr Ericson: Går det att genomföra andra programpunkter om en människa inte har något att äta? Herr Ericson får väl erkänna att punkten 1 i vårt program är omöjlig att komma förbi. Man måste först ge människor mat. Sedan skall man ta itu med utbildning och miljöproblem. När vi talar så mycket om nödvändigheten att ge svältande människor mat kanske vi skall erinra om 1967 års jordbruksbeslut. Både socialdemokraterna och tyvärr också folkpartister ansåg då att det svenska jordbruket inte skulle producera mer än 80 96 av vad vi behövde, och resten skulle vi importera. Ja, mina damer och herrar, vi hade inte haft något vete att ge de svältande länderna om det programmet hade genomförts. Nu blev det inte så. Glädjande nog blev utvecklingen en annan, och därmed kan Sverige i dag ha överskott på livsmedel som vi kan sända till nödlidande länder.
Herr talman! Nu flyr herr Bengtson in i en debatt om jordbruksavtalet. Konsekvensen av vad herr Bengtson säger är att så länge det finns en enda svältande människa på det här klotet skall inte Sverige ägna sig åt något annat än livsmedelsbistånd. När det är avklarat skall man gå vidare till nästa etapp. Det är faktiskt så primitivt som centern argumenterar i motionen. Vad gäller att ”höfta till” och att ”tycka till” anser jag att detta är ordval som inte riktigt hör hemma i en sådan här debatt. Det ligger en politisk värdering bakom de förslag som regeringen har lagt fram. Det ligger en annan politisk värdering bakom centerns förslag. Den råkar sammanfalla med moderaternas. Centern har aldrig tidigare varit så inne på moderaternas linje som just i år, och det är naturligtvis av väsentlig betydelse för vår biståndsdebatt. Det kommer kanske att innebära att vi får det besvärligare när det gäller att argumentera för ökade svenska insatser. Centern har i sin motion tagit avstånd från bärande principer i den svenska biståndspolitiken.

Herr talman! Den obestridligen glest besatta kammaren får en att tänka på en aftonsång i en citykyrka sommartid. Även debatten kan associera till en av berättelserna i den heliga skrift, nämligen berättelsen om den barmhärtige samariten, som hjälpte den slagne på Jerikovägen. Vi vet att alla inte var barnhärtiga i den berättelsen. Att de två som gick förbi båda var präster gör inte saken bättre — men det är rätt ovidkommande i detta sammanhang. Ett är dock säkert: man skall ha mycket starka motiv för att gå förbi en halvdöd. Kan man hjälpa men inte gör det, är man skuld till den människans död. De argument som utrikesutskottet anför i sitt betänkande nr 3 när det gäller katastrofbistånd på 500 milj.kr. är inte hållfasta. Man kråmar sig och försöker tala om hur duktig man redan har varit och att Sverige minsann är bättre än de andra OECD-staterna, bortsett från Norge. Man citerar finansutskottet, som i rätt stor pösighet skriver: ”Utskottet konstaterar att Sverige tillhör de länder som givit mest av både långsiktigt utvecklingsbistånd och katastrofhjälp.” Fattas bara annat! Har man det bäst, kan man ge mest. Vem skulle annars göra det? Det var gott att höra att också Inga Thorsson på sitt försynta sätt reagerade mot vi-är-bäst-mentaliteten. Även om inte alla har givit bistånd av samma storlek som vi, har vi för den skull inte anledning att bromsa tåget och stiga av. Vidare anför finansutskottet att ”en icke önskvärd avmattning i samhällets ekonomi” skulle kunna bli följden av en sådan här extra kraftansträngning för de hungerdrabbade länderna. Det är klart att så kan bli fallet. Men man borde också i klara verba tala om att vinningen ligger i 10 miljoner räddade barn. Det var besvärande när Arne Geijer tidigare i dag menade att detta bistånd kan det svenska folket inte gå med på, eftersom det finns angelägnare reformer som vi måste slå vakt om och inte ställa åt sidan. Han nämnde de fem semesterveckorna och arbetstidsförkortningen. Jag tror att Arne Geijer grymt missbedömer svenska folket. I varje fall skulle 133 de allra flesta förstå angelägenhetsgraden i detta bistånd, speciellt om man talar om vinningen: att man kan ge så många människor liv och livsinnehåll. Det finns tecken på en förbättring av världens försörjning med vete. Världsmarknadspriset har sjunkit kraftigt. Men f.n. har man bedömt svenskt vete vara en biståndsform som de tilltänkta mottagarländerna inte prioriterar. Jag vet inte vilka informationskällor utrikesutskottet har, men jag har i varje fall med egna ögon för inte så särdeles länge sedan i dessa hungerländer sett hur människor äter nästan allt som går att tugga. Det var länge sedan man upphörde att prioritera. Det är myndighetspersoner som gör det. Visst har vi bistått med stora belopp under de här åren, men vi har också bistått med stora ord och stora löften som varit mer eller mindre tomma. Enprocentsmålet har det talats en del om i dag. Det infriade vi inte i tid. Enprocentsmålet som ett etappmål har man spolat i dag. Det framgår alldeles tydligt av många vittnesbörd från regeringssidan. Talet om en ny världsekonomisk ordning och ett nytt konsumtionsmönster är och förblir granna ord på stora konferenser - punkt och slut.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 Jag tänker på det flyghjälpsprojekt som han och hans medarbetare genomfört på initiativ av Lutherhjälpen, Rädda barnen och Röda korset och också med bistånd av SIDA medel. Vi vet nogsamt att det i katastrofsituationer går att få fram brödsäd och andra förnödenheter till hamnar och flygplatser, men sedan tar kommunikationerna i den fattiga världen oftast slut. Åsnor och kameler och kanske någon gång terränggående fordon kan anlitas men i så fall med mycket stor tidsspillan, och man måste ju tävla med tiden. Den sista halva millimetern på världskartan är det stora problemet, brukar von Rosen säga. Här satte man nu in små flygplan, MFI 17, specialkonstruerade av SAAB-Scania AB. Man emballerade säd i speciella säckar och kunde från låg höjd fälla den matnyttiga lasten just över svältbyarna. Många byar i de bägge provinserna Wollo och Tigré fick på detta sätt chans att överleva den förfärliga torkkatastrofen i Etiopien. Från Kombolchaflygfältet i närheten av Dessie, som är huvudstad i Wolloprovinsen, kunde man nå sju olika mottagningsplatser på 13 mils avstånd med sammanlagt 126 ton spannmål under en kort tid mellan april och juni förlidet år. Senare på sommaren fortsatte verksamheten en månad, och sammanlagt transporterade de två — som mest tre — planen 235 ton vete, sorghum och faffa ut till byarna. Hela projektet har nu utvärderats och visat sig vara överlägset alla andra alternativ. Helikopterdrift t.ex., som ett tyskt företag har prövat, är dubbelt så dyr som flygningar med MFI-planen. De senare kostade bara 23 kr. per ton och kilometer. Då skall man också betänka den snabba insatsen — en halvtimme i stället för dagar. Det är glädjande att SIDA är intresserat av projektet, och tvivelsutan skulle en sådan flyghjälpskår i beredskap kunna avsevärt mildra åtskilliga katastrofsituationer i världen. Jag är till freds med att utskottet anser motionen besvarad och avvaktar med spänning hur SIDA kommer att handla. Till sist, herr talman, vill jag säga ett par ord om u-landsinformationen här hemma. Den har varit på tapeten tidigare. Men jag ser kanske informationen ur en annan vinkel. Det är helt klart att om vi skall kunna vidmakthålla en hygglig opinion för bistånd åt fattiga folk, så vill det också till en information som inte bara rör sig på expertplanet utan också når gemene man. Och här vill jag för femtioelfte gången, herr talman, framhålla att kyrkorna och de humanitära frivilligorganisationerna tveklöst svarar för den kanske mest väsentliga insatsen. Jag kan ta något exempel: Lutherhjälpen har en synnerligen informativ tidning som utkommer varje kvartal i 400 000 exemplar och ett månadsblad som också ger saklig information. Tillsammans med Röda korset, Rädda barnen och SIDA har Lutherhjälpen också utarbetat ett skolprojekt, ett informationspaket för sjätte årskursen i grundskolan och högstadiet, som kallas Familjen Samba Ba. Det är ett bra exempel på sådan information. Vi vet att de 5 miljoner som under det här budgetåret varit avsatta för hemmainformation delats mellan studieförbunden och löntagarorganisationerna, varav LO och ABF tillsammans disponerat hälften. Vi får hoppas att det har blivit god information av dessa 2,5 milj.kr. Men jag vill säga att när det nu finns i varje fall tre stora frivilliga humanitära organisationer som har som enda uppgift att bedriva u-landsbistånd och som därför lägger ner mycket pengar och kraft på sakkunnig information, så borde naturligtvis dessa organisationer gott och väl i anslagshänseende vara i paritet med studieförbund och löntagarorganisationer. Om man ser på sidan 98 i betänkandet så måste man säga sig att det är oacceptabelt att t.ex. Sveriges kyrkliga studieförbund med sina 160 000 kr. inte bara skall serva Lutherhjälpen, som är vår största frivilliga humanitära organisation, utan också missionen, den kyrkliga ungdomsrörelsen och alla andra kyrkliga organisationer som har u-landsengagemang. Jag menar att de stora humanitära organisationerna borde få ett särskilt anslag som naturligtvis skulle vara relaterat till de informationsinsatser dessa organisationer presterar. Det är hög tid att den biståndspolitiska utredningen ser över finansieringen av u-landsinformationen. Den gången informationen brister vilar vårt bistånd till de fattiga folken på lösan sand, det är säkert. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till samtliga reservationer som är signerade av moderata samlingspartiets representanter i betänkandet nr 4.

Herr talman! Vpk kommer också i år med en motion där man föreslår att Sverige skall gå ur Världsbanksgruppen. Några yngre centerpartister har lagt en motion med i varje fall liknande innebörd när det gäller IDA. Såvitt jag vet har centerpartisterna ännu inte yrkat bifall till sin motion. Vi får väl se om det kommer senare i debatten. Sveriges allmänna kritik av Världsbanksgruppens politik är väl känd. Jag skall inte närmare ta upp den saken just nu. Det intressanta är snarast vilka slutsatser vi skall dra av vårt handlande i Världsbanken. Skall vi gå ur Världsbanken som vpk säger eller skall vi stanna och försöka påverka politiken? De argument vi fått höra från vpk år efter år har ju varit att det är naivt av oss att tro att vi kan påverka en organisation där USA har ett dominerande inflytande. Nu har vi ett par intressanta testfall, som jag tycker det finns skäl att diskutera just i år. 1973 började Världsbanken planera för en biståndsinsats till Saigonjuntan. Samtidigt tog man upp frågan om lånen till Chile — när Allenderegimen hade fallit. Sverige kritiserade, till en början som enda nation, hårt — offentligt och i alla sammanhang där vi kunde —- Världsbankens planer. Vi tog upp kritiken i Världsbanken, i FN-organ och på andra håll. Till en början var det självfallet stor irritation i Världsbanksgruppens ledning. Man såg detta som ett isolerat angrepp, ett nålstick, från Sveriges sida. Men det som hänt är ju att Sverige fortsatt sin kritik och att vi efter hand har fått stöd av en rad andra länder; vi har fått stöd av de nordiska länderna och vi har efter hand i vissa frågor fått stöd även av den nya engelska regeringen osv. Det som nu skett är ju att man i vår vid Världsbankssammanträden avfört från dagordningen bägge dessa frågor; det nya lånet som skulle ges till Chile och frågan om en biståndsinsats i Saigon. Det betyder inte att man så att säga kan vara på den säkra sidan och slå sig till ro. Det finns säkert risk för att de här projekten —- inte när det gäller Saigon, men kanske Chile —- kan komma upp i annan form senare igen. Vi bör alltså fortsätta att vara på vår vakt. Men vi har uppenbarligen under de här två åren då vi drivit en hård och frän kritik lyckats få med oss andra nationer i tillräcklig grad för att få Världsbanksledningen att lägga ned projekten. Vår kritik har alltså givit resultat, vi var inte naiva när vi sade att vi kunde påverka om vi stannade kvar i Världsbanken. En fråga som bör ställas till vpk och till de unga centerpartisterna, även om de inte valt att ta upp diskussionen i debatten ännu, är: Vad hade hänt om Sverige hade lämnat Världsbanken? Jag tror inte att det är chauvinistiskt att säga att i så fall hade Saigonjuntan i dag fått biståndspengar från Världsbanken. Chilelånet som skulle ha kommit upp nu hade beslutats, också Chile hade fått det större lånet. Jag tror man mycket väl kan dra den slutsatsen för det är utan tvivel så att hela den här aktionen har letts från Sverige och drivits av Sverige. Vi har fått med oss andra nationer men det är inte sannolikt att någon annan nation hade tagit initiativet själv. Med vpk:s recept är det alltså mycket sannolikt att både Saigon och Chile i dag hade haft de pengar från Världsbanken som vi nu har kunnat hejda. Även när det gäller innehållet i Världsbanksgruppens politik tror jag vi kan säga att vår kritik givit visst resultat. Vi har kritiserat Världsbanken för att inte ge tillräckligt bistånd som kommer de fattigaste folken till del, att satsa alltför hårt på t.ex. multinationella livsmedelsföretag och annat. Hela den kritiken är känd, jag skall inte gå in på den i detalj. Men det är även här utan tvivel så att det sker en viss omorientering. Den går alltför sakta så det finns alla skäl för att vi skall stanna kvar i Världsbanken för att fortsätta pressa på så att omorienteringen går snabbare.

Jag skall ta ett exempel som i och för sig inte direkt har med Världsbanken att göra, men som belyser litet av den livsmedelsdebatt som förts. Ett av de länder som hårdast drabbades av den s.k. Saheltorkan var Mali i Västafrika. Under den fruktansvärda torkperioden sjönk produktionen av livsmedel för inhemsk konsumtion drastiskt och katastrofalt och orsakade den fruktansvärda nöden. Men under hela denna period ökade samtidigt Malis produktion av jordnötter för export genom multinationella företag. Det ger en aspekt på diskussionen om svälten och torkkatastroferna, som man inte får tappa bort. Men Världsbanken har alltså upphört att i huvudsak stödja de multinationella företagens exportjordbruk och har i stället mer och mer gått in för att ge stöd till sådana jordbruksinsatser som kommer de fattiga småbönderna till del genom lagringsmöjligheter och annat. Det går som sagt för långsamt, men det råder inget tvivel om att det också här sker en omsvängning i en riktning som Sverige kan acceptera och som Sverige har varit pådrivande för. Herr talman! Så till en helt annan fråga. Socialdemokraterna i utskottet har fått reservera sig i frågan om en forskningsberedning, som enligt propositionens förslag skall bereda alla forskningsärenden vilka därefter skall underställas SIDA eller regeringen för beslut. U-landsforskningsutredningen har haft till uppgift att försöka dra in de u-landsforskare som finns i vårt land i biståndsprocessen och att över huvud taget initiera en forskning inriktad på u-landsproblem. Man har försökt få in forskare i beredningsoch beslutsprocessen. I propositionen föreslås nu en forskningsberedning bestående av folk från SIDA, UD och rena forskarintressen. Den borgerliga oppositionens förslag — om det tas här i kväll — skulle nog omintetgöra u-landsforskningsutredningens arbete, genom att man dels godtar forskningsberedningen, dels säger att SIDA skall ha ansvaret för den forskningsberedning som alltså skall bereda alla forskningsärenden åt regeringen och SIDA. Man tilldelar alltså två organ — forskningsberedningen och SIDA - samma beredningsuppgifter. Det är en motsägelsefull inställning som naturligtvis inte kan leda till annat än dubbelarbete eller till att SIDA tar över det hela. Jag tror att det då tyvärr kan vara svårt att få forskarna att ställa upp på någonting som i praktiken bara blir en förstärkning av SIDA:s verksamhet. Det var inte syftet med u-landsforskningsutredningen. Jag tror tyvärr att ett beslut i den av den borgerliga majoriteten önskade riktningen kan innebära att hela tanken på att engagera forskare, att suga upp forskarintressen kan förfuskas. Värst är det här för moderaterna som tydligast markerar de oförenliga ståndpunkter som den borgerliga oppositionen — i det här fallet majoriteten — har genom att på s. 51 i utskottsbetänkandet reservera sig till förmån för sin egen motion. Grundtanken i den är att man skall ha ett självständigt forskningsorgan, t.o.m. självständigare än vad regeringen har föreslagit. Organet skall självt kunna fatta beslut. På s. 52 i betänkandet instämmer moderaterna med folkpartiet och centern i tanken på att SIDA skall ges beredningsansvaret, dvs. man överlåter beredningsansvaret till ett av de organ som beredningen skulle vara självständig mot. Jag hoppas för u-landsforskningens skull att någon på den borgerliga sidan, t.ex. någon moderat, tänker om i fråga om den här bisarra uppläggningen och i stället stödjer vår reservation, där vi uttryckligen beskriver hur propositionen faktiskt täcker in moderaternas syften när det gäller att ge självständighet. Herr talman! En annan socialdemokratisk reservation, nr 17, handlar om Pakistan. Innebörden av propositonens och reservationens skrivningar om Pakistan kan sägas vara att vi inte anser att man skall ta ställning till Pakistan som ett programland, vilket blir den praktiska innebörden av den borgerliga majoritetens förslag. Däremot har socialdemokraterna i utskottet avgivit ett särskilt yttrande i fråga om ett annat land, Peru, där vi menar att biståndsutredningen, när länderkretsen för bistånd utvidgas, noggrant skall analysera de frågeställningar som tagits upp i motionen 330. Peru är ett land som strävar efter oberoende gentemot bägge supermakterna. Denna självständiga hållning har lett till att man får mindre stöd från supermakterna och deras allierade än många andra u-länder. Peru är från den synpunkten i ett ekonomiskt sämre läge än många andra länder. Det är också ett mycket fattigt land. Det är ett av de fattigare länderna på den latinamerikanska kontinenten. Peru har en undersysselsättning som torde omfatta inemot hälften av befolkningen. Mellan 30 och 40 96 av befolkningen är analfabeter. I stort är Peru en indiannation, där indianerna lever under utomordentligt knappa omständigheter i Andernas bergstrakter eller i Amazonas djungler. Det intressanta är att den regering som suttit sedan 1969 har en strävan att utveckla en politik som tillgodoser folkflertalets intressen och att nå ut till de stora fattiga folkgrupperna med denna politik. Det är framför allt på tre sätt man gör detta. Man gör det genom en jordreform som i år kommer att omfatta en stor majoritet av de större godsen i landet och som innebär att lantarbetarna och indianbyarna runt omkring godsen med anspråk på jorden får delta i besluten i de nya kooperativen; kooperativen baseras alltså på lantarbetarnas demokratiska beslut. Man gör det också i industrin genom ett system med löntagarfonder som är intressant. På sätt och vis har man kommit längre där än vi har i vår debatt här i Sverige om löntagarfonder. Arbetare och tjänstemän tar successivt över mer och mer av bestämmandet i företagen i en intressant företagsdemokratisk modell — också det ett försök att aktivera de fattigare folkgrupperna i det peruanska samhället. Man gör det slutligen genom en politik som innebär en strävan till oberoende både gentemot utländska, multinationella företag och gentemot stormakterna och som har lett till omfattande nationaliseringar. Man försöker sedan ge arbetare och tjänstemän del i besluten i företagen. Vi menar att Peru är ett land, vars politik mycket väl stämmer överens med kriterierna för svenskt u-landsbistånd. Vi anser att den statliga biståndsutredningen mycket noggrant bör analysera de problemställningar som aktualiseras i motion 330 för att ett allsidigt underlag skall kunna föreläggas regering och riksdag när man en gång i framtiden skall besluta om en utvidgning av länderkretsen för bistånd. Herr talman! Slutligen vill jag säga några ord om centerpartiets nya politik, som Sture Ericson i Örebro utförligt kritiserade före middagspausen. Centerpartiet visar nu ett senkommet intresse för miljöproblemen i Nordvietnam. Man sade mycket lite om den miljöförstörelse som amerikanarna åstadkom när terrorbombningarna var som mest intensiva under 1960-talet. Nu är det ”storsatsningen på ett papperskombinat i DRV” som oroar centerpartisterna. Det kommer att få ”ytterst negativa ekologiska, regionala och sociala konsekvenser”, sägs det i centerreservationen. Pappersbruket i Nordvietnam kommer att få en kapacitet av 50 000 ton. Centerns bekymmer för ”storsatsningen” är desto mer rörande som ansvariga centerpartister här hemma är vana vid att besluta om betydligt större skogsindustriprojekt. Hur bedömer centerpartisterna miljön i de skogsägarföreningsägda fabrikerna i Mörrum, Värö, Mönsterås, Dynäs, Vallvik och Köpmanholmen, som redan i dag är mellan tre och sex gånger så stora som pappersbruket i Nordvietnam kommer att bli om några år? Är det centerpolitik att rationella enheter skall förbehållas NCB, Vänerskog och Södra Sveriges Skogsägare, medan det decentraliserade lokalsamhället exklusivt skall pådyvlas vietnameserna? Debatten om pappersbruket visar utmärkt väl vad centerns biståndspolitik går ut på. Modern och rationell teknik skall reserveras för industrivärlden. Den s.k. ”småskaliga” tekniken tycks ha fångat intresset hos de centerpartistiska tillskyndarna av skogsindustrin i Väröbacka ungefär lika litet som svenska bönder är intresserade av herr Korpås svedjejordbruk. En sådan politik begränsar i vart fall risken för framtida konkurrens från de fattiga ländernas-sida. Eller hur kommer de centerpartister att rösta i kväll som hemma i sina skogsägarföreningar är med om att fatta beslut som ger Sverige en slagkraftig och effektiv exportindustri i skogsnäringarna? Lika bisarr är centerns tanke att biståndet till Cuba skall sänkas därför att världsmarknadspriset på socker har gått upp. Råvaruprisernas fluktuationer är en bräcklig grund för en långsiktig biståndsplanering — bara sedan november i fjol har sockerpriserna f. ö. fallit med 50 96. De har gått ned med en fjärdedel sedan centerns motion skrevs i januari. Men centerpartister brukar ju kunna det här med sockerpriser. Om man skall ändra på principerna för biståndspolitiken med hänvisning till råvaruprisernas uppoch nedgångar kanske man har tänkt sig att något liknande skall gälla för den svenska jordbrukspolitiken. Skall principerna för stöd till de svenska jordbrukarna också slängas över bord som ett resultat av tillfälliga och nyckfulla prisförändringar? Centern har anslutit sig till moderaternas högerpolitik i sina biståndsförslag. Det hade varit hederligare om centern samtidigt hade anslutit sig till moderaternas betydligt rakare motiveringar. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman!

Det visar att Cuba har en så pass god utveckling att man inte skall börja tänka på att utveckla nya projekt. Vi har inte yrkat på någon sänkning av anslaget till Cuba i förhållande till vad som nu utgår, nämligen 45 milj.kr. Vi yrkar från centerns sida att anslaget skall uppgå till 50 milj.kr. — en minskning i förhållande till majoritetsförslaget med 10 milj.kr. Anledningen till att vi tar bort 10 milj.kr. är att vi anser att det industriprojekt som regeringen nu tagit initiativ till är ett nytt projekt. Vi anser att man inte skall starta nya hjälpprojekt för ett land som kommit så pass långt som Cuba. Vi grundar inte vår uppfattning på sockerpriserna, och dessutom vill jag framhålla att siffran 450 dollar, som jag nämnde, hänför sig till Världsbankens statistik från 1972, som inte alls var influerad av några sockerpriser. Herr Hellström får väl ändå svara: Är det inte meningen att något av våra bidragsmottagande länder skall komma i en sådan situation att bistånd kan förändras och kanske upphöra? Är herr Hellström så pessimistisk att han inte tror att det någonsin skall ske? Vi tror för vår del att vi skall komma dithän att vissa länder som vi hjälper nu skall uppnå en god situation, så att vi kan förändra relationerna, ha tekniskt samarbete med dem osv. och därmed kanske upphöra med biståndet och ge det till dem som har det mycket sämre. Jag hoppas att det står klart nu, så att inte herr Hellström behöver tala om sockerpriser när det gäller centerns inställning till Cuba; det är det jag nu nämnt som vi anfört beträffande Cuba. Vad sedan beträffar skogsindustrierna är det självfallet att vi bygger upp slagkraftig skogsindustri i Sverige. Ett av de argument som vi anfört mot skogsindustri i Nordvietnam har varit att vi befarar att den industrin är för liten. Det byggs knappast några skogsindustrier nu i världen som har under 300 000 tons produktion. Den här skall ha 50 000. Om man alltså bygger en så liten industri kan det medföra att det papper som produceras där blir mycket dyrt. Om det vill jag tala med herr Hellström om några år, när vi kan se hur det utvecklas och hur dyr pappersproduktionen blir. Det är inte konstigt att man uttalar vissa tvivel i detta sammanhang. Vi har inte yrkat avslag på projektet utan har utformat vår skrivning som ett observandum till regeringen att vara noga med sina åtgärder i detta fall, så att den inte gör något som kan bli till skada för den svenska u-hjälpen. Skulle projektet inte lyckas, blir det högst beklagligt för svensk u-hjälp.
Herr talman! För det första får nog herr Torsten Bengtson börja läsa på sina egna motioner och reservationer. Såväl i centerpartiets motion som i centerpartiets reservation tar man upp sockerpriserna. För det andra är herr Bengtsons argumentering ganska intressant. Den belyser mycket bra den diskussion som fördes före middagspausen. Det är just industribiståndet till Cuba som centerpartiet går emot. Det betyder att centerpartiet av de fyra stadier som partiet hänvisar till lägger största vikten vid de första, där det gäller hjälp till mat och kläder osv. När sedan u-länderna kommer upp till en nivå som utgör en industrialiseringsbas säger man stopp. Då är man inte beredd att följa med längre utan säger att dessa länder lämpar sig väl för jordbruk. Deras klimat är bra för jordbruk — eller som herr Korpås sade före middagsuppehållet: Svedjebruk passar i Nordvietnam osv. Cuba är bara ett annat exempel på det förhållandet att centern inte längre vill vara med när man konkret börjar komma upp till en nivå där det blir fråga om bistånd till industrialisering. För att fortsätta förmiddagens debatt vill jag säga att det tydligen inte bara är mellan de unga centerpartisterna och Torsten Bengtson som det råder åsiktsskillnader. Det måste också råda ganska betydande sådana mellan centerpartisterna i utrikesutskottet. Ty om herr Torsten Bengtsons uppfattning är den att pappersbruket i Nordvietnam skulle bli för litet, stämmer det ganska illa med den argumentation som förs i centerns kritik av det stora papperskombinatet, som kommer att ge omfattande regionala; sociala och ekologiska skador. Det resonemang som herr Korpås fört i riksdagen såväl förra året som i år var att huvudskälet för centerns kritik var att pappersbruket var för stort.

Där skall man ha småskalig teknik och småindustri, om man alls skall ha någon. Vad är syftet annat än att konservera den uppdelning av världen som har rått i många hundra år, med en privilegierad grupp industristater och en fattig grupp av andra länder och folk, som får leva på ett dåligt jordbruk utan tekniska utvecklingsmöjligheter?
Herr talman! Herr Hellström må gärna försöka hitta sprickor i centerpartiet, men det kommer inte att lyckas. Vi är mer eniga än några andra i dessa frågor. Vad gäller stora och små industrier har centern aldrig sagt att vi bara skall ha småindustrier. Tror inte herr Hellström att vi är medvetna om att man inte producerar vare sig bilar eller pappersmassa vid små industrier? Hela vårt samhälle måste givetvis ha stora industrier och små industrier, men det verkar som om socialdemokratin är fullständigt främmande för att man också skall kunna driva småindustrier, och på den punkten har vi vid många tillfällen kommit i konflikt med dem. Småindustrin hävdar sig i vissa sammanhang utomordentligt bra medan man på andra områden måste ha stora industrier. Betänkligheterna mot storleken på pappersbruket i Nordvietnam har vi framfört åtskilliga år tidigare, ja, ända sedan vi började diskutera detta projekt. Vi har inte yrkat avslag, men vi har gjort ganska kraftiga påpekanden inför regeringens fortsatta planering. Vad sedan gäller Cuba är det inte alls så att vi har vänt oss mot industrialiseringen. Vi har vänt oss mot att man i detta land, som är uppe i en per capita-inkomst på 450 dollar per år, skall utvidga biståndet till nya områden, när det på andra håll finns fattiga länder med en medelinkomst på ungefär 100 dollar per år. Det är det förhållandet som herr Hellström bör observera i stället för att på det sätt han nu gör misstolka mitt anförande. Det är därför att det är en ny verksamhet på Cuba som vi anser att den inte bör tas upp. Inom centern finns det inte några sådana åsiktsskillnader som herr Hellström har försökt konstruera. Vi har gjort uttalanden vid så många tillfällen när vi har varit fullständigt eniga om den linje som centern velat föra fram på det här området. Vi är nog minst lika eniga som herr Hellströms parti i de frågor som gäller u-hjälpen.
Herr talman! Herr Torsten Bengtson kanske valde ett olyckligt exempel - i vart fall om det skulle illustrera enigheten i centerpartiet — när han talade om bilindustri. I ett av de sista anförandena före middagen fick vi ju höra av herr Andersson i Nybro att bilindustrier var väldigt olämpliga i u-länderna; de borde ha cykeltillverkning i stället. Poängen är naturligtvis att det i u-länder lika väl som i industriländer behövs både stora företag och småindustrier. Storföretag kan skapa en marknad och ge impulser till småindustrier i ett underleverantörsystem. Vare sig man har en väl planerad ekonomi eller man har ett marknadssystem krävs det såväl småindustri som storindustri. Småindustrin är ofta så att säga motorn för att man skall kunna utveckla en kedja av sysselsättning, som sprids ut också på små orter som annars skulle ha stora problem med arbetslöshet. Vad centerpartiet säger är ju att stora industrier skall vi ha i industriländerna, och sedan skall u-länderna få klara sig med småindustritillverkning. Så står det i centerns motion och så har alla centerpartister hittills i dag yttrat sig i den här frågan. I fråga om Cuba är herr Bengtson nästan mer moderat än moderaterna, när han så exklusivt gör per capita-inkomsten till kriterium för till vilka länder Sverige skall ge u-hjälp. Någon sådan princip finns inte nedskriven i något riksdagsbeslut som har fattats om kriterierna för u-hjälpen. F. ö. är 450 dollar per år inte någon särskilt hög per capita-inkomst, vilket herr Bengtson försökte ge sken av. Om det är siffrorna för 1972 som herr Bengtson redovisar, bör det stämma ganska väl att Cuba ligger ungefär i mitten av länderna i Latinamerika och absolut inte på den övre halvan. Bara för att illustrera hur pass missvisande det här resonemanget är — att man skall göra per capita-inkomsten till kriterium för vilka länder som skall få u-hjälp — kan jag upprepa vad många u-länder har sagt i FN. I de ”rikare” u-länderna — de som inte tillhör de s.k. fattigaste u-länderna — lever 40 926 av befolkningen på en lägre inkomstnivå än genomsnittsinkomsten i de sämst ställda u-länderna. Så stora är klyftorna inom u-länderna över huvud taget, vilket innebär att hela det här resonemanget om en per capita-inkomst per nation som en måttstock för till vilka länder vi skall ge bistånd är helt missvisande. Avgörande skall naturligtvis i stället vara om länderna kan sträva till att åstadkomma en social och ekonomisk förbättring för de fattigaste folkgrupperna, för människorna.